Värderade talman! Elisabeth Perssons huvudfråga till mig var om jag står bakom det som står i kulturutskottets betänkande nr 13. Mitt svar till henne är ja.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har i en interpellation frågat mig om jag är beredd dels att redovisa skälen till ändringar i vallagen vilka innebär en övergång till personvalsinslag, dels att dokumentera fördelar med personval jämfört med det sedan länge etablerade partivalssystemet. Frågan om förbättrade möjligheter till personval inom ramen för partivalet har sedan lång tid tillbaka aktualiserats i riksdagsmotioner -- bl.a. i partimotioner av Moderata samlingspartiet -- och har också utretts av flera utredningar; frågan har emellertid ännu inte fått någon slutlig lösning. I den regeringsförklaring som den nuvarande regeringen lämnade efter valet år 1991 angavs att ett förslag till sådan förändring av valsystemet skall tas fram som ökar inslaget av personval till riksdagen i syfte att ge medborgarna bättre möjligheter att påverka vilka som skall representera dem. Den 19 december 1991 beslutade också regeringen att en parlamentarisk kommitté skulle tillkallas med uppgift att lägga fram förslag i ämnet. Kommittén har i förrgår överlämnat sitt betänkande Ökat personval. I betänkandet lämnas flera förslag på hur personvalsmomentet kan förstärkas. Vidare behandlas frågor som gäller den fria nomineringsrätten, fördelningen mellan kvinnor och män bland de folkvalda och enskilda kandidaters valfinansiering. Kommittén är enig om att det är angeläget att öka personvalsinslaget vid de allmänna valen och att en sådan reform genomförs. Betänkandet innehåller en ''dokumentation'' om fördelar och nackdelar samt skäl för personvalsinslaget. Betänkandet kommer nu att skickas ut på remiss. Jag vill inte föregripa remissförfarandet genom att här och nu deklarera en slutlig ståndpunkt i fråga om hur personvalsinslaget skall ökas. Men att regeringen anser att det bör ökas framgår redan av regeringsförklaringen.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag måste säga att det var tunt och innehållslöst. Det gjordes ingen redovisning, förutom att det har förekommit ett antal motioner i Sveriges riksdag. Jag anser att det här gäller en så pass stor förändring i vårt valsystem att den borde föregås av en mycket större och intensivare debatt än vad som nu verkar bli fallet. Statsrådet säger att det kommer att bli en remissomgång och att det så småningom kommer en proposition. Man har förvisso motionsrätt på propositionen, men när det har gått så långt så vet vi alla att loppet är kört. Jag menar att vi borde ha en omfattande debatt inför en så här stor förändring. Den debatten riskerar att utebli. Man kan inte heller påstå att det finns något större krav ifrån medborgarnas sida. Jag tog nyligen del av en opinionsundersökning. Det framkom att anhängarna av ett utökat personvalssystem minskat sedan 1990 från 41 % till 25 %. Denna undersökning publicerades så sent som hösten Herr talman! Jag tror att den dryga fjärdedel av svenska folket som röstade på Moderata samlingspartiet i det senaste valet inte i första hand röstade på Carl Bildt utan på de idéer som Moderata samlingspartiet står för och för fram. Jag vill understryka att jag inte ett ögonblick är emot förändringar. Men det är min bestämda uppfattning att förändringar som skall genomföras skall baseras på goda erfarenheter. I den här frågan får man leta länge innan man hittar goda erfarenheter som talar för att vi skall ändra vårt valsystem. Personvalskommittén verkar enig i sitt förslag om att vi skall ha ett ökat inslag av personval. Statsrådet säger att betänkandet innehåller både för och nackdelar. Det hade varit klädsamt om vi i statsrådets svar i dag skulle ha fått några synpunkter på de eventuella för och nackdelar som finns. Men det kommer kanske senare i debatten. Det är också min bestämda uppfattning att måttet på medborgarnas engagemang i ett val kan utläsas av valdeltagandet. Jag frågade några personer som har ingått i den här kommittén om de hade tagit reda på valdeltagandet i Europa i länder där man har ett personvalsinslag. Det hade de inte gjort, och det är beklämmande. Jag kan dock förstå, herr talman, varför de inte hade gjort det. Det finns i dag inget land i Västeuropa som har högre valdeltagande än vi har i Sverige. Det finns ett undantag -- Belgien. Det beror emellertid på det faktum att man är skyldig att rösta i Belgien. Om man inte röstar får man böta. Vårt valsystem är trots allt det system som engagerar människor mest -- om man nu skall mäta engagemanget utifrån valdeltagandet. Enligt min uppfattning finns det många frågetecken som borde rätas ut. Om två personer kandiderar om t.ex. en riksdagspost -- om vi får ett ökat inslag av personval -- är det min bestämda uppfattning att den som har ekonomiska resurser eller kontakter som har betydligt större chans att bli nominerad än den som saknar sådana. Vi kan ta två personer som är ungefär lika duktiga i politiken som exempel. Den ena är rik, har kontakter och kan sätta till resurser under en nomineringskampanj. Den andra är lika duktig politiskt sett men har inga resurser. Jag kan inte, fru statsråd, garantera vem som kommer att vinna kampanjen, men däremot kan jag garantera vem som har störst chanser. Om massmedia i form av annonser, artiklar och reportage har något inflytande, har den som har resurser störst möjligheter. Det kan också uppstå andra problem. Låt oss säga att en ledamot blir uppsatt på en lista och blir sponsrad av en organisation och att det sedan dyker upp ett ärende i kammaren, där den här personens parti har en annan uppfattning än den organisation som har sponsrat politikern. Då blir frågan: Vem skall politikern stödja? Skall han stödja sitt parti och orsaka missnöje hos sin sponsor? Risken är då uppenbar att uppbackningen från sponsorn nästa gång kommer att lysa med sin frånvaro. Herr talman! Moderata samlingspartiet nere i Malmö har ett system som innebär att medlemmarna helt och fullt bestämmer hur valsedeln skall se ut, och ingen partiledning i världen kan ändra på det. Det är ett bra system, som har ett visst inslag av personval. Människor som känner kandidaterna har mycket att säga till om, och man kan säga att kandidaterna tävlar på någorlunda lika villkor. Till sist, herr talman, två frågor till statsrådet: Tror statsrådet att det finns någon risk för att den som har pengar, resurser eller kontakter har fördelar i ett personvalssystem? Om vi får en lista som i grunden är en partilista och 90 % anser att den listan är bra men 10 % vill ändra på den, vilken grupp bör då enligt statsrådet väga tyngst, de som utgör 90 % eller de som utgör 10 %?
Herr talman! Jag är inte interpellant, men jag är starkt intresserad av frågan, och eftersom jag för fyra veckor sedan interpellerade statrsådet om hur pass aktiv statsrådet avser att vara i personvalsfrågan, tyckte jag att det var naturligt att delta i den här debatten. Nu föreligger det nämligen ett betänkande. Nu kan vi alla som är intresserade av politik i fortsättningen få välja på person och parti. Till skillnad från Sten Andersson i Malmö ser jag stora fördelar i detta. Jag menar att detta vitaliserar politiken. Att Sten Andersson och jag är partivänner tycker väl bara på hur högt det är i tak i det moderata parti som både Sten Andersson och jag ingår i. Jag vill göra tre kommentarer och ställa en fråga. Det som Personvalskommittén nu gör är att kombinera partival med personval. I det nuvarande valsystemet kan vi bara stryka den kandidat vi tycker illa om, dvs. göra en negativ markering. I stället skall vi i fortsättningen kunna kryssa för den kandidat vi gillar. Jag vill mycket starkt markera att personvalsfrågan enligt min uppfattning därmed har fallit framåt. Det förslag jag nu skissar är emellertid bara ett av fyra redovisade förslag, men vi har lagt ner mest tid på ett system som vi kallar ''den modifierade danska modellen'', som innebär att jag kan tala om att det av tio presenterade kandidater är exempelvis nr sju som jag gillar bäst. Det här ger väljarna ett ökat inflytande. Flera av de frågor som Sten Andersson tog upp är behandlade av utredningen, dock icke de siffror som Sten Andersson redovisade om ett sådant här valsystems effekt på valdeltagandet. När jag nu kommer fram till min fråga har jag att notera att det här är ett enigt förslag, dvs. alla partier som har deltagit i utredningen vill ha personval. Då frågar man sig: Vad gör nu regeringen så att det verkligen blir personval? Utredningen har sagt att det är tekniskt möjligt att genomföra förslaget 1994 men att det kanske är lämpligast att vänta till 1997 -- det kan också bli 1998, om valperioden blir förlängd. Tanken är alltså att förslaget skall genomföras i samband med nästa val och att det skall ske samtidigt vid valen till riksdag, kommunfullmäktige och landsting. Min fråga till statsrådet är: Hur avser statsrådet att på ett mycket aktivt sätt följa personvalsfrågan, så att vi verkligen får den vitalisering av demokratin som ett ökat inslag av personval skulle innebära?
Herr talman! Statsrådet säger att hon inte är beredd att nu deklarera en slutlig ståndpunkt i fråga om hur personvalsinslaget skall ökas, men det är naturligtvis ingen som begär att statsrådet här och nu skall ange en slutlig ståndpunkt. Vi nöjer oss med en preliminär uppfattning i frågan, för en sådan måste väl ändå finnas. Min uppfattning är den att man överbetonar betydelsen av personval och att det hänger samman med att man överbetonar den enskilde riksdagsledamotens makt i kammaren. Väljarna vet för litet, och de tror att vi kan göra väldigt mycket. Vi väljs emellertid in i riksdagen för att representera ett parti, och utredningen föreslår ju ingen ändring i det avseendet. Vi kommer hit för att representera ett parti, och vi skall rösta som ett parti. Gud nåde dig om du vill gå emot partiet! Då måste du begära ett särskilt tillstånd, som det inte är säkert att du beviljas. Då kan du givetvis hålla dig undan för att slippa redovisa en personlig uppfattning. Det intressanta är alltså att utredningen vill ha personval, men man vill inte ha några personliga uppfattningar i riksdagen. Här skall alla trycka på den knapp som partiet har bestämt, och här har vi ett kollektivt tyckande. Jag menar därför att utredningen på den punkten är väldigt inkonsekvent. Man glömmer också att vi har ett mycket utpräglat personval inom partierna. Flera partier har ju provval, och det förekommer en otrolig diskussion om vilka namn som skall vara med -- olika fördelar och nackdelar vägs upp och ner och fram och tillbaka. Diskussionerna kring huruvida ett namn skall få vara kvar på en lista förs ibland på sätt som är mindre lustiga. Här i Stockholm t.ex. petades ett par personer från listan, och det hände också i Göteborg, men där skedde det på ett kanske mindre snyggt sätt. En följd av ett ökat personvalsinslag blir naturligtvis att vi får in fler kändisar i riksdagen. I utlandet har man god chans att bli senator om man har varit på månen, och har man satt världsrekord på 1500 meter kan man komma in i parlamentet. Skulle vi få personval här i Sverige, är jag övertygad om att vi snart ser pastor Koskinen här i riksdagen -- han har ju blivit rikskänd genom sina politiska predikningar i radio. Det är den klara nackdelen, och man kan ju aldrig komma ifrån att det blir en resursfråga, precis som Sten Andersson i Malmö påpekade. Har du resurser, kan du alltid utnyttja dem, och det sker på bekostnad av dem som är resursfattiga. Skall du kandidera i exempelvis Finland sägs det att du får lov att satsa ungefär 200 000 kr. Det är inte så många som kan det, utan de får i stället ta lån som de måste betala sedan, och vinner de inte valet har de kanske inga pengar att betala lånet med. I Japan är det enligt en del ännu värre. Där kostar det ungefär 5 miljoner att komma in i parlamentet. Dessa kostnader måste naturligtvis andra betala. Det tar sedan ungefär två år att utreda vilka som har betalat, och när man avslöjar fusket avskedas t.o.m. premiärministrar. Sedan kan det gå några år. Dessa politiker väljs på nytt, och de sitter två år innan det visar sig att de har använt ojusta metoder för att bli valda och att de har blivit sponsrade. Eftersom de har blivit sponsrade känner de givetvis en bindning till sina sponsorer. Något sådant vill vi ju inte ha här. Jag tror inte som Göran Åstrand att ett inslag av personval skulle vitalisera politiken. Politiken kommer egentligen inte att förändras någonting. Ett inslag av personval kommer däremot naturligtvis att vitalisera intresset för vilka som kommer in i riksdagen. Man kommer då inte att gå efter personernas lämplighet som arbetande i riksdagen, eftersom man har en väldigt bristfällig uppfattning om vad en riksdagsman egentligen gör. I stället väljs personer som är kända i något sammanhang. Inslaget av personval i utlandet har ju som sagt var inte vitaliserat politiken särskilt mycket. Det är en illusion, och jag tycker att man väldigt mycket överbetonar detta. Utredningen föreslår nu att väljarna skall kryssa för bara en person. Det tycker jag är väldigt underligt och en obegriplig begränsning. Om man inom ett parti har exempelvis fem mandat att räkna med, som är fallet i Göteborg, borde ju väljarna få kryssa för åtminstone fem personer, även om de givetvis kan begränsa det till en. Jag tycker att det är rätt underligt att man bara får sätta ett kryss och inte flera, beroende på det antal mandat som partiet sannolikt kan få i valkretsen. Den inskränkningen förstår jag därför inte.
Herr talman! Det är utmärkt att statsrådet i sitt svar slår fast två saker, för det första att regeringen står fast vid det som står i regeringsförklaringen om att ett ökat personvalsinslag bör införas i vår valordning och för det andra att regeringen inte nu tar ställning till det förslag som har framställts. Personvalskommittén har gjort ett mycket bra arbete. Man har redovisat olika modeller. Det är fullt logiskt och rimligt att förslaget nu skickas ut på remiss och får kritiseras på de punkter där remissinstanserna anser att det kan kritiseras. Jag tror t.ex. att Hugo Hegelands invändning mot att man enligt förslaget bara får markera en preferens, en kandidat, är värd ett mycket seriöst övervägande. Den debatt som kan följa av remissvaren och i den allmänna debatten tror jag bör vara till vägledning för regeringens framtida ställningstaganden. Jag vill markera att vi i Folkpartiet står fast vid tanken att det bör finnas ett ökat personvalsinslag i författningen. Vi tycker också att det är viktigt att den här frågan har förts framåt under årens lopp. Som framgår av kommitténs betänkande har frågan diskuterats under hela 1900-talet. Det har funnits ett mycket starkt motstånd. Vi såg det utifrån våra utgångspunkter som ett framsteg när detta skrevs in i regeringsförklaringen, och vi uppfattar det också som en framgång för tanken på ett ökat personvalsinslag i författningen att det nu i denna fråga finns ett enigt betänkande som stöds av företrädare för alla partier i riksdagen.
Herr talman! Jag skall först svara på Sten Anderssons i Malmö fråga om vilka skälen bakom ett förslag till ökat personval skulle vara. Det anges i direktiven till Personvalskommittén. Skälen är att medborgarna skall få bättre möjligheter att påverka vem som skall representera dem. Det riksproportionella valsystemet skall emellertid fortfarande behållas, och valen skall fortfarande ha karaktären av val mellan partier. Vad vi har i Sverige för närvarande är mest att beteckna som ett renodlat partival. Det är alltså partiernas nomineringar som är utslagsgivande vid mandatfördelningen mellan partierna. Den praktiska och reella möjlighet som medborgarna har att påverka valet av kandidat är de fall då partierna går ut med olika listor, så att man kan välja den lista där den kandidat som man föredrar finns med. Kommitténs förslag innebär ett enligt min mening ganska försiktigt steg mot ökat personval, men det är naturligtvis ett principiellt viktigt steg -- i det har Sten Andersson och Hugo Hegeland helt rätt. Jag vill gärna påpeka att vi på det här sättet också närmar oss resten av Norden i det här avseendet. Sverige och Island är för närvarande de länder inom Norden som har det minsta inslaget av personval i sitt valsystem. Finland och Danmark samt Norge när det gäller kommunalvalen har däremot markanta personvalsinslag.

Kommittén har också funnit det rimligt att anta att ett ökat personval kommer att leda till att människor får ett större förtroende för politiker. Jag tycker att även det är viktigt att betona i det här sammanhanget. Det har enligt kommittén visat sig att ju större kännedom människor har om politiker, desto större har deras förtroende för politikerna blivit. Kommittén har också övervägt frågan om valfinansieringen och kommit till slutsatsen att det naturligtvis kommer att bli vanligare med olika typer av privat valfinansiering. Kommittén menar att man skall godta bidrag som redovisas öppet och vars syfte är att stödja den politik som kandidaten företräder och det budskap som kandidaten vill föra fram. Man utgår ifrån att det skall ske en självsanering på det här området på så sätt att partiorganisationerna skall kontrollera att det inte uppstår oönskade tendenser i den riktning som Sten Andersson antydde. Kommittén lämnar ändå dörren öppen för att det kan finnas anledning att ta upp den här frågan igen. Jag vill också se vad remissinstanserna säger i det här avseendet. Det här är naturligtvis en fråga som man kan ha olika meningar och åsikter i. En fördel som jag i detta sammanhang vill ta fram och som kommittén pekat på är att detta kan öppna möjligheter till ökad kvinnorepresentation. En av orsakerna till att kvinnorepresentationen gick ner i det senaste valet tycks ha varit att kvinnorna placerades för långt ner på partiernas nomineringslistor. Listvalet skulle med andra ord ha missgynnat kvinnorna. Det finns många undersökningar som visar att indirekta val missgynnar kvinnor. Om förslaget innebär en bättre väg att tillgodose kvinnorepresentationen måste man se det som någonting positivt. Hugo Hegeland tog upp att man bara får kryssa för en person på listan. Kommittén har diskuterat detta och sagt att man föreslår det av rent tekniskt administrativa skäl. Att ha möjlighet att kryssa för flera namn medför ett alldeles för komplicerat förfarande, så att man riskerar att inte få sammanräkningen färdig så snabbt som vore önskvärt. Men också på denna punkt avvaktar jag vad som kommer att sägas under remissomgången. Rent allmänt är det naturligtvis önskvärt att man kan kryssa för flera personer. Men här var det, såvitt jag förstår, en teknisk begränsning som föranledde detta förslag.
Herr talman! Jag blev litet konfunderad -- inte över statsrådets svar, men över det inlägg som min gode vän Göran Åstrand gjorde här. Jag anser att om man skall göra en förändring skall den baseras på någonting positivt. Nu får vi här höra att man inte har kontrollerat valdeltagandet i de länder där det i dag finns ett mera omfattande inslag av personval än vi har i Sverige. Det tycker jag är dåligt av denna kommitté. I alla andra sammanhang skulle man gjort så, att om en utredning kommit fram till någonting, men man fann den bristen i utredningen att den inte kollat hur det fungerar i verkligheten, så hade kritiken mot den utredningen definitivt varit mycket hård och berättigad. Herr talman! Jag har sett i tidningar och TV s.k. tioi-topp-listor på vad medborgarna tycker är de viktigaste frågorna. Detta har jag sett under många år, men aldrig har jag sett intresse för ett utökat personval. Jag tror inte att detta är det första människorna diskuterar i dag. Precis som Hugo Hegeland skulle jag vilja fråga: Vad finns det som pekar på att ett personvalsinslag skulle innebära en vitalisering av den svenska politiken? Det är faktiskt bättre att partierna presenterar en bättre politik. Jag tror inte att företrädarna är det viktigaste. Väljarna har trots allt rätten att rösta på det parti de vill. Har man röstat på ett parti som man tycker sköter sig dåligt kan man skifta. Detta måste dock vara huvudskälet. Vi har också sett en del utslag av politikerförakt. Men det beror inte främst på personerna, utan på den politik partierna har drivit. Jag tror inte att det blir mindre med ett sådant här system, tvärtom. Med tanke på utländska erfarenheter lär inte politikerföraktet minska i Sverige om vi får ett utökat inslag av personval. Sedan har vi finansieringen. Statsrådet erkänner här indirekt att en person som har gott om pengar och bra kontakter har större möjligheter att bli vald till politiska uppdrag än en som har detsamma i mindre omfattning. Vi har en allmän och lika rösträtt här i Sverige. Den skall vi behålla och vara stolta över. Men vi skall också ha en allmän och lika möjlighet att kandidera till de olika politiska uppdragen.
Herr talman! Jag får först säga att jag givetvis inte kommer att rösta emot ett lagförslag om personval. Jag är dock väldigt kritisk emot argumenteringen. Jag finner inga särskilt hållbara argument för personval. Det har blivit populärt, helt enkelt. Därför kallar jag det för ett uttryck för populism. Det är det intryck jag har. Varje tidning har kommenterat detta på ledarplats. Nästan alla tidningar är positiva. Däremot finns här i riksdagen flera socialdemokrater som har stått upp och talat mycket kritiskt emot personval. Det vill jag påpeka för balansens skull. Jag tycker man överbetonar betydelsen av en förändring. Man inger väljarna skall vi säga falska förhoppningar. Finns det något som visar att man får bättre politiker i utlandet på de ställen man har personval? Att det skulle vara administrativt så märkvärdigt att få kryssa för flera namn förstår jag inte. Titta på Finland! Där får man sätta kryss för allihopa om man vill. Finland har ju faktiskt sämre ekonomi än Vad är det som visar att politiker är bättre i utlandet än i Sverige, eller att politiken i utlandet är bättre än i Sverige? Man har dessa argument när det är fråga om vitalisering, men det finns ingenting som pekar på att det är så. Kommer kvinnorna att drabbas eller gynnas? Här finns olika uppfattningar. Men se på Storbritannien som har mer personval än något annat land, med majoritetsval i enmansvalkretsar. Där har aldrig funnits mer än 25--30 kvinnliga ledamöter av 651 i brittiska parlamentet. Där gör man en annan prioritering. Jag tror inte det finns någonting som styrker att man skulle få in fler kvinnor i riksdagen om man hade personval.

Herr talman! Detta är en debatt med statrådet, och jag skall hålla mig till själva frågan som handlar om statsrådets intresse och aktivitet. Jag fick inget svar på min fråga och ber att få det. Man måste notera att utredningen föreslår den största förändringen för väljaren i ett svenskt val sedan 1909. Från tvåkammarriksdagens tillkomst 1865 och fram till 1909 hade vi majoritetsval i enmansvalkretsar i Sverige. 1911 hölls det första valet med proportionellt val. Visserligen skapade vi en enkammarriksdag 1970, men för den enskilde väljaren var det ingen stor förändring. Detta kan innebära en mycket stor förändring, om nämligen väljarna utnyttjar den möjlighet som åtminstone ett av förslagen ger. Det blir då inte vi inom partierna, vi etablerade, som bestämmer ordningen mellan kandidaterna, utan det blir väljaren. Jag tycker att det innebär en vitalisering av demokratin. Jag respekterar mina kära partivänners åsikt, som de framfört här, men jag delar den inte. Jag gläder mig åt att alla partier som var med i utredningen har markerat att de är intresserade av personval. Detta är huvudfrågan: Skall det vara partierna som helt avgör, eller skall väljarna ha ett inflytande? Jag hör till dem som vill ge väljarna ett ökat inflytande. Därför är det så viktigt att denna fråga rör sig i rätt riktning. Jag hoppas att statsrådet besvarar min fråga.

Herr talman! Detta är ju en fantastiskt intressant diskussion. Representanter från alla politiska partier har utrett denna fråga under ett helt års tid och kommit fram till att vi skulle försöka få en utveckling i riktning mot ett ökat inslag av inflytande på personvalet. Så förs här i dag en debatt med statsrådet, som har hamnat i situationen att hon för någon dag sedan fått utredningens betänkande. Men det jag tycker är intressantast i diskussionen i dag är att vi har ett opolitiskt statsråd och tre moderater som har fört diskussionen, varav två tydligen är motståndare till ökat inflytande på personvalet. Detta är ganska märkligt. Motståndarna har utvecklat sin talan mycket vidlyftigt och vältaligt. För mindre en ett och ett halvt år sedan fick vi en förändring av regeringsinnehavet. Då gjordes en regeringsdeklaration där det ingick att man skulle ha ett ökat personvalsinflytande. Då satt ni moderata riksdagsledamöter här i kammaren. Om jag inte minns fel och såg fel så t.o.m. applåderade ni när regeingsförklaringen lästes upp. Varför sa ni ingenting då? Varför sade ni inte ifrån redan när regeringsförklaringen presenterades för riksdagen att ni inte vill ha detta? Varför framförde ni då inte alla era misstankar för vad detta skulle få för konsekvenser? Men då satt ni och teg! Då satt ni och applåderade! Nu, när utredningen har lagt fram ett förslag i denna riktning, så går ni vältaligt ut mot någonting ni tidigare applåderat för. Ni tycker nu att det är konstigt och skulle få oerhörda konsekvenser, osv. Jag tycker det är ganska märkligt att politiker av er kaliber agerar på detta sätt. Det var min önskan, herr talman, att få framföra detta.
Herr talman! Jag vill inledningsvis deklarera att jag självfallet är positiv till ett ökat inslag av personval. Det är regeringens inriktning. Vidare vill jag säga bl.a. till Kurt Ove Johansson att jag naturligtvis är tacksam över den partipolitiska enighet som man har lyckats uppnå i kommittén i denna fråga. Jag tycker kommittén har fått ett fint resultat. Göran Åstrand frågar efter vilken aktivitet och vilket intresse jag nu skall ägna denna fråga i fortsättningen. Nu skall betänkandet, som jag alldeles nyss har fått, naturligtvis gå ut på en bred remiss. Jag skall ta till mig de synpunkter som remissinstanserna kommer med. Sedan hoppas jag vi kan fortsätta att ha en givande diskussion, både i denna kammare och i övrigt, om kommitténs betänkande och de olika förslag kommittén framlagt. Kommittén presenterar faktiskt fyra olika alternativ utan att närmare ange vilket som är kommitténs huvudalternativ.

Herr talman! Kurt Ove Johanssons argumentering var ju helt otrolig. Han undrar varför vi inte stod upp och kritiserade en regeringsförklaring. En regeringsförklaring talar om vad man tänker göra, men sedan får vi se vad som blir gjort. När det talas om att man skall utreda olika saker, måste vi nog ändå vänta och se dessa utredningar först. Regeringsförklaringen är det minst intressanta dokumentet att diskutera. En sådan är ju fylld av plattityder osv. Det fanns för övrigt en bra sista punkt i vår regeringsförklaring i oktober 1991. Det var att människor skulle lära sig skilja mellan stat och samhälle. Jag tycker att riksdagsmän skall lära sig skilja på väsentligheter och oväsentligheter. Kurt Ove Johansson tyckte också att det var otroligt att vi kunde få denna debatt när det kommit en helt enig utredning om personval. Men varje politiker vet att en enig utredning innebär kompromisser. När politiker som har så olika värderingar har kunnat enas, då blir det fråga om kompromisser, och sådana är alltid dåliga. Så det skälet håller inte alls. Jag vill än en gång erinra om att det finns fler kritiska röster inom Socialdemokraterna än inom Moderata samlingspartiet. Men det visar å andra sidan att vi vågar stå öppet för vår åsikt här med en gång. Vi har en friare debatt inom vårt parti.

Herr talman! Jag riktar mig först till Kurt Ove Johansson. Det är riktigt att vi applåderade den regeringsförklaring som Carl Bildt läste upp här i kammaren för nästan ett år sedan. Jag tror Kurt statsminister vid tidigare tillfällen har läst upp sin regeringsförklaring. Men jag tror inte att det finns någon människa av kvinna född som helhjärtat behöver köpa allt som står i en regeringsförklaring -- kan inte heller. Det skulle förvåna mig om exempelvis Kurt Ove Johansson med hull och hår har kunnat sluka allt det som han har blivit presenterad under tider då För min del har jag under flera år skrivit artiklar, dels internt inom partiet, dels externt. Jag har alltså drivit den här frågan. Jag vill även betona att jag inte är emot förändringar, men de problem som jag här har tagit upp tycker jag att man tagit oerhört lätt på. De som har pengar får fördelar. Man har inte brytt sig om att kontrollera hur det ser ut i de länder där man har personval. Valdeltagande i sådana länder är mycket lägre än i Sverige. Det är ett av de tyngsta argumenten för att vänta med en förändring. Om systemet inte fungerar i länder som i praktiken har systemet, varför skulle det fungera hos oss i Sverige, vi som aldrig haft det? Det verkar litet knepigt. Såvitt jag förstår, kommer grundprincipen att vara att partierna genom sina medlemmar eller genom sina partiledningar kommer att fastställa listor. På listorna rekommenderas exempelvis Göran Åstrand som nummer 1 och Hugo Hegeland som nummer 2. Den ordningen tycker kanske partiet är bra. Om då 10 % av väljarna kryssade för nummer 3 tycker jag att det skulle vara oerhört odemokratiskt att den personen flyttas upp till första plats, när 90 % av väljarna tycker att den lista som är presenterad i original från partiet är den bästa. Skall dessa 90 % röster väga mindre än 10 % röster, röster för förändringar? Jag kommer att driva och kräva att de som vill att listan skall gälla skall få en chans att markera detta genom ett kryss. Det kan nämligen inte vara vare sig rätt eller demokratiskt att 10 % skall väga tyngre än 90 %. Det är så långt ifrån demokrati som man någonsin kan komma. Till sist, herr talman, tror jag att vi framöver har betydligt viktigare frågor att diskutera i politiken. Att då införa ett system som fungerar mycket sämre än vårt är det i dag inte läge för.
Herr talman! Jag imponeras fortfarande av den här debatten, inte minst av Hugo Hegelands resonemang när det gäller regeringsförklaringen och med vilken tyngd som man skall lägga vid den. En regeringsförklaring är ju ändå ett slags riktlinje, som varje ny regering lägger fram, och som man har för avsikt att följa vid de propåer som förs till torgs. Hugo Hegeland säger att man inte skall bry sig särskilt mycket om en regeringsförklarings plattityder. Anser man det blir det kanske lättare att förklara varför Hugo Hegeland applåderade regeringsförklaringen. Om regeringsförklaringen innehåller plattityder och man därför inte skall ta större hänsyn till den då har ju Hugo Hegeland kanske gett ett motiv för att han applåderade den. Men man skall komma ihåg en sak som gäller själva sakfrågan, nämligen att viljan att få till stånd ett ökat personvalsinflytande i det svenska valsystemet är långt ifrån ny. Redan i mitten av 80-talet diskuterade Folkstyrelsekommittén de här frågorna. Även vid det tillfället blev de politiska partierna i Folkstyrelsekommittén eniga om att man skulle införa ett ökat personvalsinflytande. Vid det tillfället var det närmast ett belgiskt system som man hade fattat intresse för. Nu håller belgarna själva på att se över sitt valsystem, och man kan vänta förändringar. Men det intressanta är att redan i mitten av 80-talet hade faktiskt de politiska partierna i Sverige enats om ett ökat personvalsinflytande. Att vi i den här kommittén har resonerat oss fram till olika tänkbara alternativ innebär precis som statsrådet Reidunn Laurén säger att vi nu har de samlade fakta som behövs för att gå vidare i diskussionerna. Herr talman! Jag tänker också ta upp några synpunkter som Sten Andersson i Malmö berört, nämligen det här med pengarna och vilken betydelse ett ökat personvalsinflytande kommer att få när det gäller exempelvis lobbying. Jag tillmäter personligen dessa frågor stort intresse, och jag har också i utredningsarbetet ganska många gånger ventilerat dem. Jag menar att man i utredningen kanske skulle ha diskuterat utförligare än man har gjort.
Herr talman! Det kan inte vara lätt att vara statsråd i den här debatten. Men statsrådets uppgift nu är att studera betänkandet i den här frågan och att göra någonting åt det. Jag menar att statsrådet av denna debatt skall dra slutsatsen att partierna i Sveriges riksdag är intresserade av personval, men att det finns synpunkter när det gäller personval, vilka självfallet skall analyseras bl.a. vid remissarbetet. Jag kan inte underlåta, med talmannens tillstånd, att läsa upp några rader som riksdagsman Krökén i Kröken har skrivit i Grönköpings Veckoblad, rader som i dag citeras i Dagens Industri, vilka har viss betydelse i den här frågan: Någon trygghet i arbetslivet bör ju också vi politiker kunna åräkna i ett demokratiskt samhälle.
Herr talman! Jag har inte mycket mer att tillägga i den här debatten. Såsom jag tidigare sade har jag nyss fått betänkandet, och jag har översiktligt tittat igenom det. Naturligtvis skall jag läsa det grundligt, och det skall gå på remiss. Till Sten Andersson i Malmö vill jag dock säga att jag väntar mig att kommitténs förslag om en procentgräns på 5--10 % är just en fråga som kommer att kommenteras i remissomgången, och som vi kommer att få synpunkter på. I övrigt har jag naturligtvis tagit till mig de synpunkter som har framförts i debatten, och jag kommer att överväga dem tillsammans med övriga synpunkter som kommer fram i den här frågan.

Fru talman! Hans Göran Franck frågar i en interpellation om Mellanöstern på vilket sätt regeringen avser verka för att man skall uppnå framsteg i fredsprocessen. Vidare frågar Franck vilka åtgärder regeringen vill vidta för att uppnå amnesti för alla politiskt frihetsberövade, för att alla deporterade skall få återvända hem, att bosättningarna stoppas och alla utbildningsanstalter öppnas i de ockuperade områdena. Slutligen frågar Hans Göran Franck om regeringen är beredd att ta något medlande initiativ för att söka lösa problemen med mänskliga rättigheter i Mellanöstern. Detta skulle ske, menar Franck, genom att skapa en grupp för mänskliga rättigheter inom ramen för fredsprocessen. Fru talman! När fredsprocessen i Mellanöstern inleddes i oktober 1991 innebar det ett historiskt genombrott för möjligheten av en lösning på en av efterkrigstidens långvarigaste och mest djupgående konflikter. Då man bedömer framstegstakten i processen måste det ske mot bakgrund av konfliktens komplexitet och långa historia. Efter mina resor nyligen i Israel, de ockuperade områdena och Egypten har jag intrycket att det finns en stark vilja hos såväl israeler som palestinier att snarast möjligt gå vidare med fredsprocessen. Mina samtal i regionen har också stärkt mig i uppfattningen att alla parter har ett strategiskt intresse av en fredsuppgörelse. Möjligheten att ersätta konflikt med konstruktivt samarbete har konkretiserats genom den pågående processen. Det gäller nu att gå vidare mot detta mål, närmast genom att finna en lösning på den kris som uppstått till följd av Israels beslut att deportera över 400 palestinier. Inbjudningar har nu gått ut till en ny förhandlingsrunda, vilket i sig kan ses som en bekräftelse på att den internationella dialogen med parterna bidragit till att föra processen framåt. Det är min förhoppning att alla parter till sist skall infinna sig till återupptagna förhandlingar och att de gynnsamma faktorer som ledde till att Madridsamtalen över huvud taget kom till stånd även kommer att bestämma den fortsatta utvecklingen. Som en av processens sponsorer och initiativtagare behåller USA sitt avgörande inflytande på utvecklingen. Från alla parter framhålls vikten av att USA fortsätter att axla sitt ansvar i regionen. Utrikesminister Warren Christophers nyligen genomförda rundresa synes ha lagt grunden för ett aktivt direkt engagemang från Clintonadministrationens sida i fredsprocessen. Fru talman! Det är ett övergripande mål för svensk Mellanösternpolitik att, genom stöd till fredsprocessen, bidra till att fred och säkerhet uppnås i området. I förhandlingsprocessen förutsätts parterna själva vara den drivande kraften, vilket dock inte hindrar att även Sverige har en roll att spela för att främja processen. Grundläggande är härvid att vi upprätthåller öppna och positiva kontakter med alla inblandade parter. Sverige stödjer helhjärtat fredssamtalens parter gentemot de krafter som motsätter sig en fredslösning. Vårt bistånd till de ockuperade områdena är inriktat på att dels hjälpa särskilt utsatta grupper, dels bidra till den grund som nu läggs för en framtida administration. Egna iakttagelser och samtal i området har övertygat mig om att detta stöd bör fortsätta, liksom vårt förhållandevis stora bidrag till flyktingarna genom UNRWA. Liksom hittills bör vi tillsammans med andra länder också fortsätta att aktivt bevaka de multilaterala arbetsgrupper som utgör en del av fredsprocessen. Siktet bör vara inställt på att konkret bidra till detta arbete i de fall där möjligheter uppstår. Inte minst intressanta är de samarbetsmöjligheter som diskuteras inom det ekonomiska området, där den privata sektorn inom svenskt näringsliv bör uppmuntras att öka sin aktivitet. Fru talman! Hans Göran Francks andra fråga handlar om åtgärder för att motverka vissa kränkningar av mänskliga rättigheter. Uppgifterna om ökad våldsutövning i de ockuperade områdena är djupt oroande. Denna våldsupptrappning hotar fredsprocessen och undergräver de krafter som motsätter sig denna. FN kommer i framtiden att få en ökad roll i bevakningen av de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena, genom att man tillsätter en rapportör. Mot bakgrund av den stegrade våldsupptrappningen i de ockuperade områdena kan en sådan fylla en viktig funktion. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen markerat sin uppfattning att den fjärde Genèvekonventionen om skydd för civilbefolkningen under ockupation, liksom en rad centrala mänskliga rättighetskonventioner, är tillämpliga på de ockuperade områdena -- och måste respekteras. Under mina samtal i Israel hade jag tillfälle att mer utförligt framlägga regeringens syn på såväl deportationen som andra kränkningar av mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena. Jag framhöll Sveriges fulla stöd för säkerhetsrådets resolution Nyligen har vår uppfattningen kommit till uttryck i ett gemensamt nordiskt inlägg vid mötet med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. I detta anförande återfinns väl kända svenska ståndpunkter vad avser de kränkningar av mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena som omnämns i interpellationen. Dessutom stödde Fru talman! Frågan om en arbetsgrupp för mänskliga rättigheter inom ramen för fredsprocessen har främst diskuterats med avseende på dess multilaterala del. De multilaterala fredssamtalen har som ett huvudsyfte att lägga grunden till ett framtida fredsscenario på basis av en regional helhetssyn. Det är önskvärt att mänskliga rättigheter införs som ett viktigt element i en framtida fredsordning. Jag har därför förklarat att Sverige är berett att vara värd för en multilateral arbetsgrupp om mänskliga rättigheter, om inblandade parter själva är överens om detta. Med tanke på den centrala betydelse respekten för mänskliga rättigheter har för att skapa ömsesidigt förtroende i regionen, finner jag idén värd att stödja. Jag är beredd att även stödja andra initiativ som kan bli aktuella för att främja de mänskliga rättigheterna. Likaså kan frågan om valövervakning bli aktuell i samband med att ett övergångsstyre upprättas i de ockuperade områdena. Sverige bör då vara berett att bidra med valobservatörer.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det utförliga och även -- det vill jag gärna säga -- insiktsfulla svaret om situationen i Mellanöstern. Jag har själv flera gånger besökt de ockuperade områdena, och jag tror att det är värdefullt att man kan studera situationen på plats. Jag förstår att utrikesministern genom sitt nyligen gjorda besök har skaffat sig nya kontakter som kan bli värdefulla i det fortsatta arbetet. Först till fredsprocessen. Jag menar att det nu gäller inte bara för Sverige utan även för många andra länder att bli betydligt aktivare när det gäller att få till stånd nya framsteg i denna process. Sverige kan, menar jag, spela en mycket viktig roll. Jag tror också att utrikesministern har åstadkommit en god början på en än mer aktiv roll. Det gäller då inte bara parterna, utan det gäller också att mobilisera andra länder till stöd för fredsprocessen. En fråga som spelar en nyckelroll är USA:s hållning. Det har utrikesministern också angivit i sitt svar. Jag har nu sett att utrikesministern skall sammanträffa med den amerikanske utrikesministern Warren Christopher i slutet av mars. Jag menar att det bör vara ett bra tillfälle att framföra de svenska synpunkterna. Men jag tror att det nu också bör komma till ett nytt moment i den här saken. Det förefaller som att det inte är möjligt att nå större framsteg i fredsprocessen utan att PLO dras in i den på ett mer direkt sätt -- nu kan man säga att det är indirekt. Det här är också synpunkter som framförs från olika håll, inte bara från palestinierna själva. Tanken har stöd på olika håll, inte minst i arabvärlden. Det här är särskilt viktigt av den enkla anledningen att det finns en annan mycket militant organisation Hamas som spelar en mycket negativ roll. Hamas uppfattar både Israel och PLO som sina fientliga motparter. Jag menar att det, i det här läget när Hamas spelar en så negativ roll för fredsprocessen, är nödvändigt att ta ett nytt steg. Jag läser ur en rapport som återgavs i en svensk morgontidning att de sammanslutningar som finns nu i de ockuperade områdena beskrivs såsom de blodigaste hitintills. Det är en upptrappning som är mycket allvarlig. I dag varnar Hamas för att organisationen skall vidga sin aktivitet från Gaza -- där man har koncentrerat den -- till andra delar, framför allt till Västbanken. Jag menar att utrikesministern under USA-besöket bör ta tillfället i akt att försöka återuppta Sveriges roll och diskutera med den nya amerikanska administrationen om att ta ett nytt steg för att få in PLO i fredsprocessen. Det föreligger bättre förutsättningar nu beroende på att det straffbelagda förbudet som fanns i Israel mot kontakter med PLO är upphävt. Det är i alla fall en signal om att det finns en annan jordmån för att gå vidare på den här punkten. Utrikesministerns hållning är mycket positiv när det gäller en mänsklig rättighetsgrupp. Men det gäller att inte bara stödja den utan att aktivt verka för den. Jag tycker att regeringens ställningstagande inte riktigt framgick av svaret, och jag hoppas på utrikesministern klargörande på den punkten.
Fru talman! Det svar som utrikesministern har lämnat är positivt på många punkter. Att Sverige har varit medförslagsställare när det gäller att bosättningarna skall upphöra fullt ut är utmärkt. Israel har gjort och beskedet om Sveriges positiva inställning till att stöda en MR-grupp är också bra. Hela svaret andas en annan ton än den som förekommit vid tidigare diskussioner med utrikesministern, mig, Hans Göran Franck m.fl. Svaret visar att regeringen mer aktivt än tidigare är beredd att driva de här frågorna. Jag vill ställa en del kompletterande frågor. Utrikesministern säger i svaret när det gäller MR gruppen: ''om inblandade parter själva är överens om detta''. Har konkreta samtal förts? Har den svenska regeringen nyligen -- kanske under den resa som utrikesministern gjort -- haft diskussioner med de berörda parterna? Det finns möjligheter till att ta andra initiativ och att verka på andra vägar för att hjälpa fredsprocessen framåt. Vi är ju överens om att fredsprocessen är det mest väsentliga just nu, därför skulle jag vilja veta om det finns andra funderingar hos den svenska regeringen om hur man kan bidra. Det har sett rätt mörkt ut för fredsförhandlingar, inte minst efter Israels beslut att deportera 418 palestinier utan någon rättegång eller den juridiska process som man bör ha i en stat som betecknar sig såsom rättsstat. Det har allvarligt skadat hela det maskineri som drogs i gång genom Med den utveckling som har varit tror jag att vi tyvärr kan komma att hamna i det läge att förhandlingarna brakar samman. Det gäller då att ha en beredskap för vad man i det läget skall göra. Har utrikesministern några funderingar kring vad Sverige och världsorganisationen FN har för möjligheter till att göra någonting?
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt delta i den här debatten. Men när jag läste utrikesministerns svar blev jag så positivt överraskad av en del i det att jag vill kommentera det särskilt, nämligen utrikesministerns besked om att Sverige har anmält intresse för att åtaga sig uppdraget som ordförande i en multilateral arbetsgrupp om mänskliga rättigheter. Mina frågor är: Vilken är reaktionen från de inblandade parterna på det här förslaget? Hur går vi vidare? Jag anser att det brådskar och att det inte kan vänta. Vi är fulla av iver att försöka få något resultat och att den här arbetsgruppen kommer till. Vilken är utrikesministerns plan för att gå vidare för att förverkliga den multilaterala arbetsgruppen om mänskliga rättigheter?
Herr talman! Hans Göran Franck kallade svaret insiktsfullt. Jag instämmer med honom. Redovisningen är utomordentligt bra. Jag skulle vilja säga att redovisingen utvisar en uppstramning av svensk Mellanösternpolitik. Svaret innehåller både bra och viktiga markeringar. För att framhäva det som sägs i svaret vill jag peka på ett par markeringar. Att utrikesministern talar om att bidra till den grund som läggs för en framtida administration är en mycket klar och bra markering. Även påpekandet om den i framtiden vidgade rollen för FN, genom att en rapportör tillsätts för att bevaka de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena, är bra. Det som vi har fått veta genom medierna, nämligen att utrikesministern framhöll Sveriges fulla stöd för säkerhetsrådets resolution 799, i vilken krävs att de deporterade tillåts återvända, är också bra. Det finns annat som är viktigt att framhäva, men jag vill liksom de tidigare talarna ta fasta på just detta att Sverige förklarat sig berett att vara värd för en multilateral arbetsgrupp om mänskliga rättigheter. Jag tror att man måste sätta de inblandade parterna på spåret, därför att jag har upplevt av de rapporter som jag har fått om fredsprocessen att det är just själva mötet mellan parterna i konflikten som är det viktiga, och som ger öppningar. Jag föreslår därför utrikesministern att öppna för en sådan här multilateral arbetsgrupp genom att bjuda in till en konferens här i Sverige om de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena.

Fru talman! Jag tackar för de många positiva kommentarer som jag har fått. Jag vill omedelbart haka på Karl-Erik Svartbergs uttryck ''elda på'' fredsprocessen. Det understryker i sig den försiktighet med vilken de primärt inblandade länderna, men inte minst de länder som står en bit därifrån, samtidigt måste agera. Vi skall ha detta i åtanke, när vi funderar med största allvar på vad vi kan göra för att bidra till fredsprocessen, dvs. att vi måste agera på ett sådant sätt att vi verkligen stöder fredsprocessen och inte försvårar för de parter som är aktivt engagerade. Jag kan redovisa ett intryck från mitt besök i regionen, och det var att här pågår en oerhört aktiv besöksdiplomati. Det är verkligen så att parterna befinner sig i ständig kontakt med varandra, med hjälp av moderna kommunikationsmedel av varjehanda slag, och vi skall inte underskatta vad det i själva verket betyder för möjligheterna att lösa de svåra frågorna, bl.a. deportationerna. Vi måste ha respekt för detta, därför att detta är högkvalificerade människor, som naturligtvis känner sina egna problem allra bäst. Den respekten vill jag ge uttryck för, så att vi inte på något sätt stör någonting som är oerhört väsentligt och som det också finns förhoppningar om att det skall leda vidare. Låt mig också ta tillfället i akt -- vi bör alla göra det -- att uttrycka vår oerhört starka oro för och vårt avståndstagande från våldsutvecklingen. Den är förfärlig. Det är förfärligt att läsa om den i tidningarna och att bevittna den på TV. Den är naturligtvis allra värst för de människor som berörs av den. Det är alltså människor som dör och skadas varje dag i områdena. Jag tycker, liksom Hans Göran Franck, att det var mycket obehagligt att läsa om de hot som Hamas nu har utslungat om en upptrappad våldsutveckling. Den analys man måste göra är att detta är försök att sabotera fredsprocessen, och detta måste vi på alla sätt ta avstånd från. Vad kan Sverige göra? Vi måste komma ihåg -- får jag därmed ändå vända mig litet mot vad Hans Göran Franck sade -- att det i dagens läge inte handlar om att återuppta Sveriges roll. Situationen är väsentligt annorlunda nu än den var när Sten Andersson gjorde sina insatser, som säkert var mycket utmärkta. Det var en väsentligt annorlunda tid då -- vi måste inse detta. Parterna är i direkt kontakt med varandra i dag. Mitt intryck är att PLO i själva verket också är kraftigt involverat. Vi har ju sett den rörelse som Israel har visat i den frågan, som är nog så väsentlig. Jag har den djupaste respekt för det palestinska ledarskap som jag träffade på de palestinska områdena. Därmed kommer jag till frågan om en multilateral arbetsgrupp, som Kent Carlsson tog upp. Vi skall vara medvetna om att det finns en bilateral arbetsgrupp för mänskliga rättigheter mellan Israel och palestinierna. Vi kan förstå att den inte fungerar så bra. Det finns alltså en önskan från palestinsk sida, en mycket klok önskan också för framtiden, därför att respekten för de mänskliga rättigheterna måste föras in som en del i en hållbar fredsordning. Jag tänker framåt, och det är därför som jag tycker att det är mycket viktigt att få till stånd en multilateral arbetsgrupp. Jag fick redovisat från palestinsk sida att palestinierna har fört direkta samtal med amerikanerna om det här, och naturligtvis med andra parter, och än så länge icke funnit den rätta responsen. Jag tycker att det här är en naturlig sak för Sverige att föra vidare. Det är väl i linje med vår utrikespolitik. Jag tror att vi kan göra en konstruktiv insats. Jag vill inte här och nu säga exakt hur jag skall gå vidare med frågan, men det gör jag gärna vid ett senare tillfälle, då vi har fått möjlighet att fundera. Jag skall naturligtvis ta till mig Karl-Erik Svartbergs förslag, men jag tror att vi måste tänka noggrant hur vi agerar, så att vi inte stör utan i stället stöder.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om den faktiska roll som PLO spelar i fredsprocessen. Det är också viktigt att PLO tar sitt ansvar, så som förutsättningarna nu är. Det nya momentet, som jag ville trycka på, är detta att Hamas håller på att spela en ny och mycket viktigare roll. Det skulle kunna vara en markering för framtiden, om man formellt drog in PLO på ett annat sätt. Jag tycker ändå att utrikesministern bör samtala med den amerikanske utrikesministern om den här situationen, som innebär starka faromoment just nu. Det är lätt att dra fram en hel del positiva sidor, men vi måste göra klart för oss att bilden trots allt är mycket mörk. Jag vill fästa uppmärksamheten på en annan sak, som kanske kan vara både positiv och negativ. Syriens president har nu uttryckligen sagt ifrån att det inte är fråga om att förhandla direkt med Israel utan att det måste vara en helhetsuppgörelse. Det är också viktigt när det gäller fredsprocessens strategi. Det är alltså inte längre möjligt att återkomma till uppgörelser av Camp Davidkaraktär, utan nu är det fråga om att få helhetsuppgörelser. Det är då olika frågor som spelar en mycket viktig roll. Jag vill dra fram detta med att den palestinska sidan måste stärkas i processen, så att inte de negativa krafterna tar över. En annan sak är MR Jag vill nämna att Europarådet har varit inbjudet till Israel och också har gjort besök i de ockuperade områdena. Europarådets president Miguel Martinez talade inför Knesset, vilket var en mycket anmärkningsvärd sak. Jag vill i det sammanhanget nämna, eftersom vi har haft diskussioner i Europarådet just med Miguel Martinez om detta, att han för Europarådets del är mycket positivt intresserad av att medverka och att hjälpa till för att en sådan här MR-grupp skall kunna bli framgångsrik. Det hör till de aktiva insatser som jag skulle vilja fästa utrikesministerns uppmärksamhet på. Det kan finnas en öppning och en möjlighet för Sveriges insatser på just den här punkten.
Fru talman! Jag använde uttrycket ''elda på'', och det gjorde jag därför att det brådskar, precis som Hans Göran Franck, de övriga och utrikesministern själv har påpekat när det gäller Hamas och Hamas inflytande, som ju växer i en förfärande fart. Därför menade jag att det är viktigt att fredsprocessen kommer i gång igen. Jag är självfallet beredd att ställa mig bakom utrikesministerns formuleringar, på samma sätt som med följande mening i svaret: ''Med tanke på den centrala betydelse respekten för mänskliga rättigheter har för att skapa ömsesidigt förtroende i regionen, finner jag idén värd att stödja.'' Det är just fråga om att skapa förtroende, och därför är jag inte ute efter att störa fredsprocessen, utan att stödja den. Jag tror att vi kan göra det från svensk sida genom att agera mera aktivt för att först och främst parterna men också andra inflytelserika grupper kan mötas. Det är mötet mellan dem som ger de öppningar som behövs i den här processen.
Fru talman! Alla här i kammaren känner väl till att mina intryck är att vad Sverige gör via UNWRA och direkt för att hjälpa till på de ockuperade områdena är alldeles utmärkt. Det är något vi skall fortsätta med. Vi skall inte alldeles bortse från -- om vi håller oss till den positiva tolkningen -- att utvecklingen skall vara fredsinriktad, och vi skall inte underskatta betydelsen av ett ekonomiskt samarbete med Mellanöstern. Europa kan ha en stor roll att spela, och det kan vara oerhört väsentligt. Självfallet är situationen i de ockuperade områdena ur ekonomisk synpunkt något att ha i åtanke. Jag vill nämna det frihandelsavtal som EFTA länderna och Israel har ingått. I anslutning till detta avtal ingicks en överenskommelse, som kanske inte har rönt så stor uppmärksamhet, om att palestinska producenter skall kunna exportera utan hinder från Israels sida. Det finns alltså ett erkännande av de olika parternas intressen i detta. EG har liknande avtal. När vi tänker framåt på vad Sverige och Europa kan göra skall vi även komma ihåg den ekonomiska utvecklingen.
Fru talman! Fredsprocessen kommer förmodligen att bli långvarig. Man får i varje fall ha som arbetshypotes att det inte går att uppnå snabba resultat, även om ansträngningarna förstärks mycket kraftigt från olika håll. Under den tid det tar att bilda grupper för mänskliga rättigheter är det trots allt många människor som fortsätter att lida. Det är fruktansvärt att det finns 12 000 människor som sitter i läger. Det är fråga om en typ av koncentrationsläger eller arbetsläger. Alla sådana läger bör läggas ned. Det är mycket kontraproduktivt sett ur ockupationsmaktens synpunkt att bedriva en sådan politik. Vi talar nu om 400 som har deporterats. Men vi skall inte glömma bort att 1 300 personer har blivit deporterade sedan 1967. En stor grupp människor har blivit deporterade vid tidigare tillfällen, fast i mindre uppseendeväckande proportioner. Det råder en stor nöd, och det här ger skrämmande interiörer av hur våldet drabbar fullständigt oskyldiga människor. Vi kunde häromdagen läsa i Svenska Dagbladet hur en bensinmacksföreståndare, som var fullkomligt oskyldig, förlorade allt vad han ägde och hade. Det gällde mycket stora belopp. Vi får en bra rapportering från dessa områden. Cordelia Edvardsson skrev nyligen att det är upplagt för direkta förhandlingar med PLO. Detta skrev hon på basis av att det finns tendenser att förhandlingar skulle befordra fredsprocessen och ge ett bättre grepp i kampen för de mänskliga rättigheterna. Jag tror att det skulle vara viktigt och betydelsefullt för fredsprocessen om den israeliska regeringen ensidigt gjorde vissa ställningstaganden. De har ju frigett en del människor från lägren. De har låtit en del deporterade personer få återkomma. Men jag tror att vi måste fortsätta med våra påtryckningar för att den israeliska regeringen skall göra nya sådana ställningstaganden, allt i syfte att befordra fredsprocessen. En annan politik i motsatt riktning -- vilket det finns krafter för i Israel -- verkar i negativ riktning.
Fru talman! Jag delar Karl-Erik Svartbergs bedömning när det gäller tidsaspekten. Det är bråttom.

Fru talman! Viola Furubjelke har ställt ett antal frågor till mig om vad regeringen gör för att stödja fredsprocessen i El Salvador. januari 1992 innebar en ny fas i El Salvadors historia. Utvecklingen under det gångna året har varit både hoppingivande och imponerande. Under konstruktiv ledning från FN har fredsavtalets parter haft förmåga och vilja att gå vidare i processen mot varaktig fred, försoning och demokrati. Att den väpnade konflikten formellt avslutats markerades vid en särskild högtidlighet i El Det finns emellertid kvarvarande problem som inger oro. Den s.k. ad hoc-kommissionens rekommendationer angående utrensning av ett visst antal militärer har inte helt fullföljts, trots särskild uppmaning av FN:s generalsekreterare och trots att den salvadoranske presidenten enligt fredsavtalet har förbundit sig att agera i enlighet med kommissionen. Det är av principiell vikt att kommissionens rekommendationer genomförs i sin helhet, och att den salvadoranska regeringen därmed markerar det civila samhällets ledande roll. Samtidigt är det av stor betydelse att förstöringen av gerillans vapen fullföljs på avtalat sätt. sanningskommissionen i måndags är ett nödvändigt led i försoningsprocessen i El Salvador. De strukturella orsakerna till våldet i landet måste undanröjas och det civila samhället stärkas. Kommissionens rekommendationer i detta avseende är angelägna och bör därför genomföras. Det internationella samfundets stöd till fredsprocessen i El Salvador kommer att vara av stor vikt också framöver. Den svenska regeringen har för sin del lämnat kontinuerligt politiskt och ekonomiskt stöd. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett bistånd till fredsprocessen på 60 miljoner kronor per år under tre år, förutsatt att aktuella insatser har stöd av fredsavtalets båda parter, och att insatserna kan bidra till en fortsatt demokratisering och försoning i landet i enlighet med fredsavtalet. Sedan tidigare finns också ett bistånd på runt 30 miljoner kronor via enskilda organisationer och via FN:s flyktingkommissarie för insatser bland internflyktingar och återvändande. Det svenska stödet till fredsprocessen riktas till tre huvudområden. För det första till demobilisering av f.d. FMLN-soldater och till stöd för deras integrering i det civila livet. För det andra avser biståndet främja rättsstatens utveckling och en demokratisering i landet. Ett tredje huvudområde är insatser för social och ekonomisk rehabilitering med tonvikt på särskilt utsatta grupper. Inom området för mänskliga rättigheter har Sverige bl.a. bidragit till den ovan nämnda ad hockommissionens arbete samt till den sanningskommission som just avslutat sin undersökning av begångna MR-övergrepp under kriget. Vi har också bidragit till att identitetshandlingar för hundratusentals flyktingar har kunnat färdigställas. Ytterligare insatser, som bl.a. omfattar stöd till valprocessen och valens genomförande, är under beredning. Vad gäller jordfrågan har den salvadoranska regeringen i och med fredsavtalet förbundit sig att lösa den. Jag utgår ifrån att så också sker, och att de demobiliserade tilldelas jord i den utsträckning som utlovats. Vidare övervägs stöd till uppbyggnaden av den nya civila polisen. Sverige stödjer helhjärtat FN:s viktiga roll i genomförandet av fredsavtalet. Regeringen har därför beslutat att ställa svenska officerare och poliser till FN:s förfogande för tjänstgöring i observatörsstyrkan ONUSAL. Ett beslut att förlänga Sveriges deltagande med tre militära observatörer och två civilpoliser har nyligen fattats. Vi ser vidare mycket positivt på att den salvadoranska regeringen har begärt att FN skall verifiera de kommande valen i mars 1994. Om Sverige ombeds att medverka i detta sammanhang kommer regeringen att pröva en sådan framställan i positiv anda. Mot bakgrund av alla dessa insatser skulle jag vilja säga att det finns skäl för oss att med stolthet hävda att Sverige bidrar aktivt till fredsavtalets genomförande, för demokrati och försoning, i El
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Utrikesministern avslutar svaret med orden: Det finns skäl att med stolthet hävda att Sverige aktivt bidrar till fredsavtalets genomförande. Det är riktigt. Vi har kunnat vara stolta över vad Sverige har gjort för El Salvador. Men om vi även i fortsättningen skall kunna vara det krävs det en något högre profil än vad som svaret ger uttryck för. Jag vill bl.a. kommentera vad som i svaret sägs om sanningskommissionens och ad hockommissionens arbete. De ingår som en del i fredsplanen. Ad hoc-kommissionen hade till uppgift att leta rätt på dem som hade deltagit i krigsförbrytelser under detta tolvåriga krig och se till att de blev utrensade ur militären. Det var en del av överenskommelsen. 103 högre militära officerare identifierades. Av dem har merparten fått lämna sin tjänst med pension eller förflyttats till andra ställen. Fortfarande har 15 officerare inte utrensats -- om jag får använda ett sådant uttryck. FN:s generalsekreterare skriver i ett brev att de åtta som är kvar på sina poster och de sju som har belönats med poster som militärattachéer på El Salvadorianska ambassader i utlandet också måste lämna sina tjänster. Generalsekreteraren Boutros Ghali har anmodat president Cristiani att omgående vidta åtgärder så att också dessa personer förlorar sina tjänster, men president Cristiani har avvisat dessa uppmaningar. Sanningskommissionen presenterade sin rapport måndagen den 15 mars. Den har angivit att dessa identifierade krigsförbrytare skall ställas inför rätta och att de under minst tio år inte skall få inneha offentliga tjänster. Som ett svar på detta gick president Cristiani ut i ett TV-tal och begärde allmän amnesti för alla som har nämnts i sanningskommissionens rapport. Även här har generalsekreteraren uttalat att El Salvador inte kan gå vidare och få en stabil fred och rättvisa om man inte först gör upp med det gamla. Som utrikesministern skriver i svaret är det mycket angeläget att ad hoc-kommissionens och sannningskommissionens arbete fullföljs. Men det räcker inte med att regeringen anser att de bör fullföljas. Jag efterlyser ett svenskt agerande i frågan. Är utrikesministern beredd att gå vidare med påtryckningar så att fredsplanen kan fullföljas i dessa avseenden? I svaret tas också upp frågan om ett svenskt stöd för att bygga upp den civila polisen. Utrikesministern säger att man överväger ett stöd till uppbyggnaden av PNC. Man bör inte överväga så mycket längre. Redan i höstas aktualiserades denna fråga. För några veckor sedan utexaminerades de första poliserna från den nya polisutbildningen. Utbildningen dominieras nu av lärare från framför allt Chile. Det är ett land som kanske inte har alltför goda traditioner när det gäller civil och helt militärt fristående polis. Det vore angeläget om Sverige kunde göra en insats här. Det är vad El Slutligen till frågan om valen. Också här säger utrikesministern att om Sverige får en förfrågan skall regeringen överväga den i positiv anda. Jag skulle gärna vilja att vi där var litet mer offensiva. Det har vi varit när det gällt valövervakning. Jag tänker då inte minst på den rapport som Bengt Säve-Söderbergh har utarbetat och lagt fram inför FN. Det är ett slags manual för hur valövervakning skall gå till. Där finns det några ledord. Det talas om långsiktighet, professionalism och politisk neutralitet. Det är precis vad som behövs också i valövervakningen i El Salvador. Jag tror att Sverige här skulle kunna göra en egen aktiv insats och se till att vi finns närvarande i El Salvador i god tid före valen, under valen och efter valen och att vi också ger assistans med proceduren och själva det valtekniska arbetet. Jag vill beröra ytterligare en fråga som nämns i svaret. Det gäller jordreformen. Det ingår förvisso i fredsplanen att presidenten skall lösa dessa frågor. Men det har visat sig svårt. Man befarar från FMLN:s sida att tillräckligt med jord inte kommer att utdelas. Det saknas helt enkelt det kapital som behövs för att friköpa jordar. Utrikesministern säger i svaret att Sverige ger ett bidrag på 60 miljoner under ett antal år. Det är lovvärt. Men det är enligt fredsplanen också möjligt att ge bistånd direkt till byarna. Det måste inte gå via regeringen. Jag tror det vore bra att rikta stödet så, att man kan se till att det löser problemen med jordreformen. Jag ser fram mot utrikesministerns svar och kommentarer på dessa ytterligare frågor.

Fru talman! Av de sju frågor som Viola Furubjelke framförde i sin interpellation skulle jag närmast vilja beröra de två sista, nämligen en långvarig observatörsnärvaro så att också förberedelserna för valen 1994 kan täckas in och vikten av att valövervakningen sker både före, under och efter valen. Det är lätt att tro att valet bara är själva valdagen eller dagarna före och efter, men det är en lång process. Därför är det enligt mitt förmenande mycket viktigt, och det understryker också interpellanten, att man har övervakning under en längre period. Det bör finnas en närvaro långt före valet, så att man kan följa processen. Man bör även följa den efteråt då man ser resultatet och finnas närvarande när efterdyningarna efter valet kommer. Detta är en investering i ett demokratiskt val. Det gäller att få ut det bästa möjliga av den investeringen. Det finns ju fortfarande ett våld i El Salvador i dag. Jag hade tillfälle att tala med svenska poliser som är där. De berättade för mig att det sker 10--15 mord om dagen. Mycket av detta är helt anonymt. Hans Andersson nämner här att det är en lycka att se El Salvador i dag. Då har man naturligtvis små krav, precis som han sade. Men jämförelsevis kan det ju vara så om vi ser tillbaka några år. Det är ändå fortfarande ett mycket våldsamt samhälle i El Salvador. Det gör ett mycket starkt intryck att på plats i de enklaver som nu finns och som bevakas av FN, få se unga tonåringar med sina vapen, sina kalasjnikov, som de stolt visar upp. Jag tycker kanske också, som Viola Furubjelke antydde i sin kommentar, att det är litet vagt när utrikesministern kommenterar detta med en positiv syn på valövervakningen. Det står så här i svaret: ''Om Sverige ombeds att medverka i detta sammanhang kommer regeringen att pröva en sådan framställan i positiv anda.'' Jag skulle vilja att utrikesministern var litet klarare och tydligare på den punkten.
Fru talman! Det tror jag också att jag kan vara. Jag tycker att detta med valövervakning ligger väl i linje med vad Sverige brukar vilja göra. Det är mycket naturligt att vi ser detta som ett viktigt område för oss i vårt stöd till fredsprocessen. Jag delar också Viola Furubjelkes och Karl-Göran Biörsmarks uppfattning att detta är mycket viktigt. Vi har ju kunnat se hur Namibia är ett gott exempel på en väl genomförd valövervakningsoperation, medan vi kan ta Angola och skeendet där som ett exempel på när det inte har genomförts väl. Där var förberedelsearbetet inte tillräckligt och framför allt var uppföljningsarbetet inte tillräckligt. Där skall Sverige verkligen vara aktivt och ta på sig ett ansvar. Det har jag inga svårigheter att säga. När det sedan gäller den sanningskommission och det skeende som har tagits upp av flera talare här, är det som jag nämnde i mitt svar att Sverige har bidragit till finansiering av kommissionens arbete. Svenska representanter var också närvarande vid överlämnandet av rapporten i FN-högkvarteret i måndags. Sverige har såväl till parterna som i FN sekretariatet framfört vår uppfattning att kommissionens rekommendationer bör verkställas. Vi har alltså framfört Sveriges uppfattning. Jag vill dessutom nämna för kammaren, om ni inte har uppmärksammat detta, att i går gjorde säkerhetsrådets president ett uttalande rörande El Salvador. I detta uttalande välkomnar rådet sanningskommissionens rapport samt understryker vikten av att parterna i enlighet med fredsavtalen efterlever såväl kommissionens rekommendationer som övriga utestående förpliktelser. Rådet anger att det kommer att fortsätta att nära följa utvecklingen i El Salvador och att man naturligtvis är beredd att bistå parterna för att slutföra fredsprocessen. Mitt svar till Hans Andersson när det gäller den svenska regeringens fortsatta agerande blir att vi vill agera i nära samklang med FN. Det har vi gjort tidigare, och det tycker vi att vi bör göra nu. Här har vi ett klart ståndpunktstagande från säkerhetsrådets sida. Sverige kommer att agera i nära samklang med FN. Det är den rätta vägen. Jag nämnde också i mitt svar att svenskt bistånd är inriktat på att främja rättsstatens utveckling och en demokratisering i landet. Det innebär att svenskt bistånd kommer att direkt kunna användas för uppföljning av sanningskommissionens rapport.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret och synen på vikten av detta med valövervakning. Det är bra exempel att jämföra Namibia och Angola. Där kan man se vad som kan komma ut av detta. Jag brukar fundera över detta ibland när jag tänker på den situation som är i Angola i dag. Om det internationella samfundet hade varit mer på alerten och stött processen i Angola mycket mer massivt, kanske vi inte hade fått uppleva det vi upplever i dag. Ur det perspektivet är valövervakning och hela den processen som vi nu trycker på före, under och efter valet en billig investering totalt sett. Ett slarvigt genomfört val och en slarvigt genomförd valövervakning för med sig otroliga kostnader framför allt i människoliv men också i pengar. Det ser vi i Angola. Jag är litet fundersam över vad som nu händer t.ex. när det gäller valövervakningen i Eritrea. Jag undrar om vi möjligtvis är litet för dåligt aktiva även där. Jag hyser vissa farhågor i fråga om detta. Jag hoppas att vi nu inte skall göra det misstaget när det gäller valen 1994 i El Salvador utan att det blir en massiv insats, så att valen kan genomföras på ett fredligt sätt och så att det blir en riktig investering.
Fru talman! Jag tackar också för utrikesministerns förtydligande när det gäller Sveriges agerande under valproceduren framöver. Jag hoppas att vi kan ta det som ett löfte om att Sverige kommer att ha en långsiktig närvaro i El Salvador i samband med valen och att vi också kommer att bidra med valteknisk assistans. Detta är ett oerhört viktigt bidrag till fredsprocessens genomförande. När det gäller Sanningskommissionens och Ad hockommissionens rapporter, är det naturligtvis bra att utrikesministern och Sverige för parterna och för säkerhetsrådet har talat om var vi står och vad vi anser. Men jag skulle vilja säga till utrikesministern att man inte skall viska mellan skål och vägg utan att man skall kungöra detta tydligt i massmedierna. Det är trots allt trycket från omvärlden som kan förmå president Cristiani att verkligen vidta åtgärder. Ett offentligt uttalande på denna punkt skulle välkomnas. Utrikesministern berörde inte den civila polisen i sitt senaste inlägg. Kommer Sverige att mera aktivt bidra till utbildningen av en militärt fristående civil polis i El Salvador?

Fru talman! Vad kan vara mer offentligt än att här i kammaren tala om att Sveriges regering stöder genomförandet av Sanningskommissionens rapport. Det får mig att även göra reflexionen att jag tyckte att det var mycket bra att Viola Furubjelke väckte denna interpellation. Jag anser faktiskt att Sverige gör väldigt mycket för att främja fredsprocessen i El Salvador. Det var därför som jag avslutade interpellationssvaret med ett uttalande. Jag har en känsla av att det inte är något som är särskilt känt i det svenska samhället. Från den synpunkten tyckte jag att det var mycket bra att vi skulle få en möjlighet att här i kammaren tala om detta. Jag har även med mig ett tvåsidigt A4-papper med uttalanden och det politiska stödet för fredsprocessen i olika skeenden som Sveriges regering faktiskt har gjort. Jag skall emellertid inte trötta kammaren med att läsa upp det. Men jag kan naturligtvis inte svara att dessa uttalanden alla gånger har uppmärksammats i pressen. Det är ju i den verkligheten som vi lever. Jag tyckte därför att det var mycket bra att vi kunde ha denna diskussion. Får jag sedan när det gäller frågan om de civila poliserna säga att jag i denna fråga inte kan gå längre än att konstatera att denna insats bereds. Om jag gjorde det skulle jag gå förbi både handläggande tjänstemän och ansvarigt statsråd. Därför får jag hålla mig till det som jag har sagt i mitt svar.

Fru talman! Jag ger väldigt gärna utrikesministern tillfälle att även i fortsättningen kungöra Sveriges hållning vad gäller mänskliga rättigheter i El Salvador och svensk inställning i olika frågor som rör fredsprocessen. Naturligtvis kommer vi att följa de här frågorna. Om vi i dag inte kan få svar på frågor om Sveriges insatser för jordfrågan och om den nationella civila polisen samt på andra frågor som kan dyka upp återkommer jag gärna till dessa saker i frågor och interpellationer framöver.
Fru talman! Glädjande nog har jag med mig en kunnig tjänsteman som kan hjälpa till när det gäller miljonerna som utbetalats. Det handlar ju om ett program som löper ett antal år, och detta år har 30 Vi har bidragit med 17 miljoner kronor i samband med demobiliseringen av FMLN-soldater. Det gäller mat, utbildningsprogram och tand och sjukvård. Det gäller allt möjligt som ni hör. Inom MR-området har vi bidragit till Ad hockommissionens och Sanningskommissionens arbete. Vi lämnar stöd till oberoende samhällsvetenskaplig forskning och till det katolska universitetets institut för mänskliga rättigheter i San Salvador. Vi har även bidragit till FN-styrkans MR-avdelning. Vi kommer också att pröva möjligheten att bidra till det ombudsmannaämbete för MR som relativt nyligen inrättats i landet, och det tycker jag är en mycket positiv sak. Vi kommer dessutom att via FN lämna stöd till reformarbetet beträffande domstolsämbetet -- detta är också under beredning. Inom området för social utveckling har vi via Unicef bistått med medel till ett vattenprojekt. Vi planerar att fortsätta så. Vidare har vi ett fattigdomsinriktat stöd till hjälp för de interna och externa flyktingar som nu skall försöka återgå till ett normalt liv. Jag hoppas att jag med detta har konkretiserat något av det vi gör.

Fru talman! Lena Klevenås har i en interpellation ställt ett antal frågor om den ekonomiska tillväxten som målsättning. I all ödmjukhet vill jag svara Lena Klevenås att jag varken när det gäller tillväxten eller någon annan fråga vill ha en uppfattning om vad som gäller ''för all framtid''. På den långa sikt den här regeringen bedriver sin politik är däremot svaret ett entydigt men villkorat Entydigheten har två bevekelsegrunder. För det första är det alldeles klart att Sverige har stora och viktiga resurser, inte minst i människors kunnande och uppfinningsrikedom, som ännu inte utnyttjats fullt ut. Med en klok ekonomisk politik skall vi försöka att bättre tillvarata dessa möjligheter än vad som gjorts under de gångna 20 åren. Då bör en hygglig tillväxt ligga inom räckhåll åtminstone under de närmaste 10--15 åren. För det andra är det en allvarlig missupfattning att ekonomisk tillväxt med nödvändighet leder till miljöförstöring. Det är visserligen sant att västvärldens industrialisering i ett tidigare skede ledde till en kraftig ökning av utsläppen av många miljöförstörande ämnen. Under de senaste decennierna har emellertid denna koppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring brutits och på många områden vänts i sin motsats. I dag är det snarare så att det är tillväxten och den teknologiska förnyelsen som bidrar till att vi får ett snabbt genomslag av mer miljövänliga teknologier, medan tider av ekonomisk nedgång innebär att miljöarbetet blir eftersatt. Detta samband återfinns också i u-länderna där det ibland är just fattigdomen, dvs. bristen på ekonomisk tillväxt, som är en bidragande orsak till miljöförstöringen. Utvecklingen i Östeuropa är ett annat talande exempel på vad som sker när tillväxten uteblir. Den ekonomiska tillbakagången gör det svårt att avveckla eller ens förändra tillverkningsmetoder som allvarligt skadar miljön. Villkoret, emellertid, är att vi aldrig säger ja till ''tillväxt till vilket pris som helst'': -- Dels skall vi ha ett brett perspektiv på vilka resurser landet förfogar över, både nu och i framtiden. I dessa avseenden bedrivs ett aktivt arbete på att bredda underlaget för den ekonomiska politikens beslut. Jag vill i det här sammanhanget betona dels det arbete med miljöräkenskaper som nu bedrivs vid Konjunkturinstitutet, dels den bilaga om nationalförmögenhetens utveckling som just KI tillsammans med Statistiska centralbyrån utarbetade för 1992 års långtidsutredning. Dels skall vi både nationellt och internationellt bidra till att de resurser som tillväxten skapar också används till att lindra miljöns och u-ländernas problem. Det gör vi genom biståndet, men kanske i ännu högre grad genom att verka för frihandel och effektiv resursanvändning globalt, t.ex. genom att främja GATT-rundans ansträngningar att minska jordbruksprotektionismens snedvridningar och miljöförstöring. Ja, obetingat ja: Om en klok ekonomisk politik från svensk sida leder till ökad tillväxt kan vi bättre bidra till att jämna ut klyftorna och minska miljöförstöringen, även internationellt. Må vara att det lilla landets bidrag väger lätt i det stora hela, men det är vår skyldighet att våra resurser används så väl och för något så gott som möjligt.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret och för den tid som jag får ta i anspråk för denna debatt. I all ödmjukhet vill jag anföra några synpunkter. Problemet med den ekonomiska tillväxten som politisk målsättning är att den är så dålig på att ta hänsyn till det som sker på lång sikt. Finansministern säger i sitt svar att hon inte ''vill ha en uppfattning om vad som gäller ''för all framtid'''. Jag tror att problemet litet grand ligger i just detta. Ekologer talar ofta om de stora problemen -- om jordens natur, om resurserna och om hur vi skall klara jordens framtid. Det är viktigt att människor även i framtiden kan leva på vår jord. Brundtlandkommissionen har kommit fram till något som kallas uthållig utveckling. Det tror jag att också finansministern, även om hon inte säger det i svaret, ställer upp på. Men hur skall vi då uppnå en uthållig utveckling? På kort sikt kan man kanske ha en ekonomisk tillväxt. Men jag tror inte att ekonomisk tillväxt kan vara lösningen på alla de problem som finansministern och jag vill lösa: fattigdomen i uländerna, miljöproblemen i östländerna och den ekonomiska krisen i Sverige. Det kan inte vara så att samma recept löser alla olika typer av problem. Jag har inte påstått att ekonomisk tillväxt med nödvändighet leder till miljöförstöring. Men jag noterar att även finansministern säger att tillväxten har orsakat miljöproblem. Den tillväxt som orsakat miljöproblemen skall också lösa dessa. Den tillväxt som enligt min uppfattning har lett till att länder i tredje världen gjorts fattiga skall lösa även problemet med att ge de här länderna en bättre utveckling. Min grundfråga som jag vill bolla tillbaka till finansministern är: Hur leder en ökad tillväxt i Sverige till en utjämning av klyftorna i tredje världens länder? Jag tror inte att det är möjligt. Det duger inte att ha ekonomisk tillväxt som politisk målsättning, och det av många skäl. På något sätt är det fråga om ett varseblivningsproblem. När jag talar om ekonomisk tillväxt tänker människor på olika saker. På samma sätt förhåller det sig när finansministern säger det. Vissa människor uppfattar det här som framsteg, välstånd och utveckling -- alltså i stor utsträckning som något som är gott. Andra människor tolkar detta som miljöförstöring, utplundring och ökade klyftor. Båda delarna finns ju i begreppet. Tillväxten räknar vi som en ökning av BNP. Men BNP värderar inte det man räknar, utan räknar bara ekonomiska transaktioner. När vi jämför oss med andra länder använder vi den här siffran. När vi jämför hur vi växer räknar vi det i procent. Då blir det tokigt. En liten tillväxt i Sverige är i själva verket en mycket stor mängd, men ter sig liten i förhållande till en lika stor procentuell tillväxt för ett land som kanske har hälften eller en tiondel av vår nivå. Därför blir alla jämförelser så bedrägliga. När man säger att vi halkar efter är det inte sant. Den tillväxt som vi får är ju större än det land vi jämför oss med kanske har som utgångsläge. Det är olyckligt att så många människor i Sverige inte ställer upp på de politiska mål vi har och att man vid målsättningen så dåligt har kunnat ta till sig de ekologiska insikter som också måste finnas i en ekonomisk politik. Någon gång måste vi definiera bättre vad detta står för. Det finns en produktion som är gratis. Det är den enda som finns och den är grunden för all annan produktion. Det är fotosyntesen, de gröna växternas förmåga att direkt av solen skapa växtkraft. Men den produktionen, som är grunden för all annan produktion, håller vi nu på att förstöra. Matjorden försvinner, jordarna utarmas, marken försuras. Jag hörde senast i går att barrträden i Sverige förlorar sina barr. De växer inte längre. Detta kommer också på sikt att drabba skogsindustrin och virkesproduktionen. Den ekonomiska tillväxten är inte något mirakelmedel som skall lösa alla problem. Alla kan inte vinna i denna kamp. När vi skall ha tillväxt och konkurrens kommer alltid någon att förlora. När vi konkurrerar med varandra kommer de som har bäst förutsättningar, de rikaste människorna och de rikaste länderna, alltid att vinna. Klyftorna på jorden kommer att öka. Detta oroar mig oerhört mycket. Jag skulle önska att vi kunde ha en diskussion i all ödmjukhet. Vi måste formulera målen för vår politik så att vi tar hänsyn till framtiden, till de fattiga människorna och till miljön.
Fru talman! Lena Klevenås sade att det inte duger att ha tillväxt som mål. Jag tycker att det är ett mycket bra mål. Jag har för övrigt förstått att även Socialdemokraterna omfattar detta mål. Jag tycker inte att vi skulle behöva tvista på den punkten. En annan sak som jag tycker är litet egenartad och som jag vill kommentera är när Lena Klevenås säger att tillväxt inte är lösningen på fattigdomens problem. Jo, det är den faktiskt. Fattigdom betyder låga inkomster. Tillväxt är, med det mått som vi brukar mäta den, faktiskt samma sak som bättre inkomster. Tillväxten är i hög grad ett nödvändigt inslag i någonting som löser fattigdomens problem. Låt mig litet mer få utveckla de tankar som ligger bakom mitt svar och mitt synsätt. För att miljöproblemen skall lösas så att vår jord kan ge upphov till en trevlig och bra tillvaro även i framtiden, tror jag att det är helt centralt att minska fattigdomen i världen. Det är faktiskt bara genom att höja levnadsstandarden för den betydande andel av världens befolkning som lever i fattigdom i dag som miljön kan garanteras. Kopplingen mellan utveckling och miljö har uppmärksammats riktigt ordentligt, inte minst under UNCED-konferensen i Rio nyligen. Där har man också konstaterat att problemen med uthållig ekonomisk utveckling och med miljön inte kan lösas separat, utan de måste behandlas gemensamt. För fattigdomen, bristen på tillväxt, skapar miljöproblem, samtidigt som miljöproblem kan äventyra möjligheterna för landet att utvecklas. Man kan inte angripa det ena, man måste angripa båda de här komponenterna samtidigt. Ingendera av problemen, vare sig miljön eller fattigdomen, kan lösas med stagnerande eller minskande totala resurser. Det faller på sin egen orimlighet. Framför allt går det inte i de absolut fattigaste länderna. Frågan är inte, tycker jag, om uthållig ekonomisk tillväxt är nödvändig, utan snarare vad sorts tillväxt vi önskar. Det är innehållet i tillväxten det handlar om. Världsbanken har också ägnat en betydande möda åt att diskutera problemet och sambandet mellan miljö och utveckling. I den senaste rapporten, World Economic Report, behandlar man just sambandet mellan miljö och utveckling och konstaterar att det finns ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och förbättrad miljö. Självfallet under förutsättning att man för en vettig och bra politik i länderna och att man har fortsatt starka institutioner. Man har bl.a. konstaterat i rapporten att ett positivt samband bygger på att tillväxten innebär att man utarbetar nya ofarligare, mer miljövänliga teknologier. Detta är i högsta grad nödvändigt för att komma till rätta med miljöproblemen samtidigt som det också befrämjar tillväxten. Världsbanken trycker också i sin rapport på betydelsen av en öppen internationell handel, investeringar mellan länderna som ett medel kan man säga för överföring av modernare och mer miljövänlig teknologi. Det finns många positiva samband mellan ekonomisk tillväxt och förbättrad miljö, där alla parter vinner. Jag tycker att det är en mycket mer positiv ansats till att lösa de problem som Lena Klevenås tar upp. Annars kan det på något sätt lätt bli att någon måste förlora för att man skall kunna förbättra för dem som i dag inte har tillräcklig tillgång till vare sig tillväxt eller god miljö. Om Lena Klevenås med sin fråga vill låta påskina att det här skulle vara någon sorts nollsummespel, där förbättringar för den ena parten, säg den fattigare delen av världen, absolut nödvändigtvis innebär försämringar för andra delar av världssamfundet, håller inte jag med om det. Jag menar att ekonomisk utveckling och miljöförbättringar i högsta grad är ett plussummespel, där alla faktiskt kan vinna, i motsats till vad Lena Klevenås sade. I en dynamisk utveckling, som är den form som ekonomisk tillväxt tar sig, finns det mycket tydliga positiva samband mellan olika länders ekonomiska framsteg. Utmaningen är snarare att bidra till att de fattigare länderna får bättre tillgång till våra svenska och de övriga utvecklade ländernas marknader, bättre tillgång till öppna marknader och mer tillgång till de kunskaper, de teknologier och de forskningsresultat som finns i världen. De skulle då kunna användas för att minska klyftorna. Det svenska bidraget till en sådan utveckling tycker jag är myckt viktigt. Det består av två viktiga komponenter, dels att vi inriktar vår politik på att åstadkomma en uthållig tillväxt med tydliga miljöförbättrande inslag, och det gör vi, dels att vi genom aktiva insatser i det internationella samarbetet trycker på så mycket som möjligt så att andra utvecklade länder också drar sitt strå till stacken. För vi är en liten nation. Naturligtvis måste man i det internationella samarbetets tecken göra de direkt positiva insatser, genom bistånd och frihandelsaktiviteter i övrigt, som faktiskt förstärker de positiva sambanden mellan ekonomisk utveckling och bättre miljö.
Fru talman! Klyftorna på jorden måste minska. Det är min utgångspunkt. Tillståndet på jorden är allvarligt. 500 miljoner människor kan leva på den nivå som vi i Sverige lever på. Nu lever en miljard så. Jorden närmar sig en ekologisk kollaps. Ekonomi är en cirkulation av varor, tjänster och pengar som har ett begränsat utrymme. Det utrymmet består av det ekologiska systemet, som sätter vissa gränser. Tidigare trodde man att råvarorna skulle ta slut. Men jag vet också att med bättre teknik och med större efterfrågan stiger priserna. Då hittar man mer råvara. Men det forskarna nu tror är att allt det utsläpp, allt det avfall som produktionen ger upphov till kommer att bli det stora problemet. Det största problem som vi nu har är hotet om en klimatförändring. Vi måste minska utsläppen av s.k. växthusgaser. I Sverige borde vi minska dessa utsläpp med 80 % för att ta vår andel. Det kommer att kräva en oerhörd förändring av vår livsstil. Jag vill fråga finansministern om hon tror att vi kan åstadkomma dessa förändringar utan att människor i Sverige minskar sin materiella konsumtion. När det gäller fattigdomen bör naturligtvis tillväxten ske i de länder där människor är fattiga. Hur skall det kunna bli tillväxt i de länderna, när vi tar i anspråk hela tillväxtutrymmet? Jag tror inte att det finns möjlighet att i all framtid tillväxa på samma sätt som i dag, med en exponentiell tillväxt i ekonomin. Det förutsätter också en ökning av konsumtionen. Vi i den rika delen av världen har förbrukat för mycket av jordens råvaror och energi. Det blir för litet kvar för den fattiga delen. Med det bistånd som vi ger får vi dubbelt tillbaka. Med det bistånd som vi ger försvårar vi ibland för fattiga kvinnor att försörja sina barn, därför att vi tror att fattigdom bara är brist på pengar, men fattigdom är i första hand brist på mat. Dessa kvinnors arbete -- de arbetar som bönder på åkrarna och odlar mat för sina barn -- har vi förstört därför att vi med vårt bistånd har satsat på en exporttillväxt där männen har börjat producera exportgrödor. Ibland kan vårt bistånd leda till att människor blir fattigare. Min sista fråga till finansministern är: Vet finansministern att det finns en miljard människor på denna jord som inte har tillgång till pengar, som lever helt utanför penningekonomin? Hur skall en marknad kunna tillgodose dessa människors behov? Människor utan pengar har ingen som helst efterfrågetyngd på marknaden. Min katt får sitt behov tillgodosett, men människor utan pengar räknas som ingenting värda. Hur löser vi det med ökad tillväxt?
Fru talman! Lena Klevenås talade om behovet av ändringar eller snarare minskningar i i-ländernas konsumtion. Jag håller med Lena Klevenås om att förändringar i konsumtionsmönstren kommer att krävas, men att det skulle innebära att man gör avkall på ekonomisk tillväxt är enligt mitt synsätt felaktigt. Det är två helt skilda saker att ändra konsumtionsmönstret, alltså innehåll i konsumtion, och att säga att vi inte skall ha någon ökad standard över huvud taget i de industrialiserade och utvecklade länderna. Det stora genuina problem som Lena Klevenås aktualiserar, nämligen behovet att få en ekonomisk utveckling som också förbättrar miljön, går hand i hand med det vi i vanliga ordalag i BNP-termer brukar kalla för ekonomisk tillväxt. Får jag ta upp en annan sak som Lena Klevenås snuddade vid i sitt inlägg, nämligen befolkningsproblematiken och fattigdomen. Befolkningsökningen är otvivelaktigt ett av de större problemen. Det kan ha, och har i en del fall, mycket negativa effekter på miljön, därför att man riskerar att överutnyttja jord och en del andra resurser. Därmed skapar man miljöproblem. För att över huvud taget kunna överleva tvingas en del länder, på grund av sin fattigdom och en snabb befolkningsökning, åsidosätta miljöintressen. De fattiga är på sitt sätt både offer för och orsak till den försämrade miljön. Lösningen på detta problem är enligt min mycket bestämda uppfattning att angripa fattidomen, att se till att minska den. Detta är faktiskt samma sak som att skapa en mera positiv ekonomisk utveckling, en tillväxt. Det kan man göra genom många olika insatser. Jag nämnde några tidigare. Låt mig lägga till att ökad kunskapsnivå i de berörda länderna är naturligtvis oerhört central. Där skulle jag väldigt gärna vilja slå ett slag för att den kunskapsökningen inte bara skall komma halva befolkningen till godo i u-världen. Det är väl så viktigt, rent av centralt, att man också garanterar u-ländernas flickor tillgång till utbildning. Detta är en mycket viktig del i den svenska biståndspolitiken. Lena Klevenås tog upp flera allvarliga miljöproblem. Tiden tillåter inte att jag håller en lång utläggning om detta, men vi kan vara överens om att både avfallsproblematiken och klimatförändringarna är stora problem. Regeringen har just presenterat ganska omfattande, viktiga och genomarbetade förslag för att bidra till att lösa dessa problem, inte lösa dem en gång för alla men för att bidra till att vi börjar röra oss i rätt riktning. Jag tänker på de propositioner som brukar benämnas klimatpropositionen och kretsloppspropositionen. Låt mig slutligen säga att jag på en punkt inte har samma uppfattning som Lena Klevenås: Jag menar inte att om vi struntar i tillväxten i den utvecklade världen, så förbättras därmed möjligheterna att få en bra miljö. Jag menar att det förhåller sig precis tvärtom. Det finns ett positivt samband mellan uthållig ekonomisk tillväxt och miljöförbättringar. Skall vi kunna lösa problemen med fattigdom och miljöförstöring, är det mycket centralt att vi också skapar mer resurser för det arbetet och ger de människor som i dag är fattiga och därför delvis överutnyttjar och förstör miljön möjlighet att komma ur sin fattigdom. Det problemkomplex som Lena Klevenås tar upp är ett -- kalla det så -- plussummespel. Alla kan vinna på det.

Fru talman! Jag känner mig som ett u-land i förhållande till ett i-land. Mina resurser räcker inte, och min tid räcker inte gentemot finansministern, som har dubbelt så lång tid på sig som jag. Det är alltid så i ett konkurrensförhållande att den som har mest vinner. Den exponentiella tillväxtkurvan korrelerar mycket väl med utvecklingen av avfallsproduktion per individ. Den står mycket väl korrelerad med uttag av råvaror och energi från naturen. En sådan tillväxt som inte gör slut på jordens ändliga råvaror, resurser och energi har vi ännu inte sett. Det finns dock tendenser åt det hållet, men begreppet och strävan att hela tiden växa stämmer inte. Det hela går inte ihop. Mellan 30 000 och 60 000 människor -- siffran varierar, för så dålig är statistiken och så litet är ett barns liv värt i tredje världen, att vi inte ens vet hur många det är -- svälter ihjäl varje dag. Det är någonting som vi i stort sett förtränger och struntar i. Jag förstår inte av finansministerns eller av några traditionella ekonomers sätt att tänka hur tillväxten i Sverige skall kunna leda till att människor i uvärlden får det bättre, när vi genom vårt bistånd för varje krona får tillbaka två kronor. Hur skall det gå till? Skall tillväxten kunna lösa alla miljöproblem när den också har skapat alla miljöproblem? Jag erkänner att tillväxten och teknikutvecklingen löser många miljöproblem. När vi fick katalysatorer på bilar minskade en del utsläpp. Men antalet bilar ökade samtidigt. Då blev hela effekten uppäten. Problemet är också det som kommer från bilar och industriell produktion som inte är gift men som vi inte kan få bort, nämligen koldioxidutsläppen. Vi håller på att gå mot en klimatkatastrof. Hur skall vi kunna fortsätta med dessa utsläpp och samtidigt säga: U-världen skall ha ekonomisk tillväxt? Jag vill att det skall vara tillväxt där, men då måste vi ju ge u-länderna utrymme att öka sin tillväxt. Vilka skall u-länderna exploatera? Vart skall dessa människor utvandra? Vilka länder skall u-länderna lägga under sig? Vems råvaror skall de ta i anspråk för att åstadkomma den tillväxt som vi i den här delen av världen har fått? Mina avslutande frågor: Varför stagnerar man, om man stannar upp? Har vi stagnerat i växten, när vi har blivit vuxna? Varför kan man inte ha en ekonomi i balans, en ekonomi som är mogen, en ekonomi som kan fungera och är uthållig? Varför innebär det en stagnation, om man stannar upp när man har vuxit färdigt? Tillväxten har skapat många problem, och det gör den fortfarande. Den skapar ökande klyftor. Om det blir mer ökande klyftor på jorden, blir de sociala problemen större. Då kommer vi inte att ha någon bra framtid.
Fru talman! Om Lena Klevenås blir litet ledsen för att jag får litet mera taletid, kan vi föra den här diskussionen vid ett senare tillfälle. Jag vill påpeka att det är sant att tillväxt tidigare skedde under litet galna förutsättningar och bidrog till miljöproblem, vilket jag också sade i mitt förra inlägg. Det betyder inte att det med nödvändighet förhåller sig så. Vi vet faktiskt mera nu. De teknologiska kunskaper som vi har och som vi forskar för att öka kan skapa en tillväxt som kan bidra till att förbättra miljön. Jag tror i själva verket att detta är helt centralt. Det räcker med att titta på hur verkligheten ser ut. När den utvecklingen i den industrialiserade världen var dålig, stod stilla eller minskade, bidrog ju inte detta till att miljön förbättrades någon annanstans. Det försämrade miljön i vår egen del av världen och bidrog till mycket kraftiga minskningar i resursöverföringen till u-världen. Förutsättningarna för att lösa både fattidomsproblem och miljöproblem blev alltså sämre. Detta vore en sällsynt olycklig utveckling. Jag menar att förutsättningarna för att vi skall kunna bidra till att lösa miljöproblemen och förbättra miljön är att vi har en vettigt sammansatt men positiv ekonomisk utveckling.

Det är en av de saker som jag tror är oerhört central för att vi i Sverige skall kunna ge ett litet men ändå positivt bidrag till både den ekonomiska tillväxten och miljöförbättringen, inte bara i vårt eget land utan även i u-länderna. Det handlar om en vettig utveckling här hemma och aktiva internationella insatser, rätt typ av biståndsinsatser inriktade på att skapa förutsättningar för att öka inkomsterna och minska fattigdomen och därmed miljöförstöringen. Det handlar vidare om att i olika internationella forum -- inte minst inom EG:s ram, där vi som medlemmar får större möjligheter -- utöva påtryckningar så, att även andra länder ökar sina insatser för att stärka de positiva sambanden mellan tillväxt och miljöförbättring.

Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat till den här debatten. Vi arbetar i utrikesutskottet just nu med biståndsbudgeten. Det är ju det sorgliga läget att den är mindre i år än vad den har varit tidigare. Anledningen till att den har minskat -- och det har skett i samförstånd mellan de stora partierna -- är att landets ekonomiska läge är sådant att det är svårt att lossgöra de resurser som skulle behövas. Det har helt enkelt inte varit någon tillväxt under de senaste åren, vilket har skadat vår biståndspolitik. Det måtte vara omväxlande för finansministern, som till vardags får stå till svars för att landet inte har någon tillväxt, att här och nu anklagas för en exponentiell tillväxt. Var, Lena Klevenås, finns denna expotentiella tillväxt? I Östeuropa minskar för närvarande bruttonationalprodukten med 20. I Sverige har vi i tre år haft total stagnation. I åtskilliga andra västländer är utvecklingen precis densamma. Väldigt många av våra allvarliga sociala problem och också miljöproblem har ett samband med den stagnation som vi håller på att gå in i. Det uppstår utomordentligt många skadeverkningar när ekonomin i västvärlden är så svag som den nu är. Till det som har skadats hör biståndsviljan. Många länder i världen gör precis som Sverige, de skär ner sitt bistånd till den fattiga världen. Det är verkligen inte till nytta för u-länderna. Tanken bakom Lena Klevenås resonemang är -- som Anne Wibble mycket riktigt säger -- att det hela är ett nollsummespel, dvs. att tillväxt i den rika världen sker på den fattiga världens bekostnad. Detta synsätt delas av allt färre personer och knappast av några experter. Det är alldeles klart att det kan ske en utveckling, en tillväxt i den tredje världen, samtidigt som det sker en positiv tillväxt i den rika världen. Det skall naturligtvis vara en vettig tillväxt. Både i u-världen och i i-världen måste vi sträva efter en vettig och förståndig tillväxt. Varje tillväxt är självfallet inte av godo. Men det är fullt möjligt att ha en tillväxt som leder till en bättre levnadsstandard och en högre livskvalitet, samtidigt som miljön kan förbättras. Under 80-talet lyckades vi i Sverige få en viss tillväxt, samtidigt som vi kunde bekämpa en rad olika miljöfaror. Utsläppen av en hel del farliga ämnen minskades, samtidigt som bruttonationalprodukten ökade. Nu är vi i ett annat läge med stagnation i landet, som medför att en rad problem dyker upp. Min enkla fråga till Lena Klevenås är: Var pågår den exponentiella tillväxten, som hon talar om?
Fru talman! Den exponentiella tillväxten pågår i världsekonomin. För tillfället är det kris i denna tillväxt. Man försöker nu med alla medel att få fart på tillväxten igen. Den eponentiella tillväxten har funnits i Sverige under de hundra år som har gått, bortsett från de två tre senaste åren. Denna tillväxt har varit i genomsnitt 2 %. Om tillväxten ökar med t.ex. 2 % varje år, blir det en större summa att räkna på för varje år som går. I år ligger vår BNP på 14 000 miljarder. Med 2 % tillväxt nästa år kommer BNP att uppgå till 14 028 miljarder, och med 2 % på 14 028 ökar BNP ytterligare. Det är därför som det blir en tillväxt i världsekonomin som ökar exponentiellt eller logaritmiskt. Ett annat problem när man diskuterar tillväxt är att det finns tre olika sorters tillväxt. Det finns den biologiska, helt naturliga tillväxten. Man föds, växer upp, är vuxen och sedan dör man. Det finns den lineära tillväxten, där insatsvarorna ger en tillväxt i form av en rak linje. Man får ut mera än vad man sätter in i motsvarande mängd. Sedan finns det också den exponentiella tillväxten, som är förödande och leder till en katastrof på sikt. Det tydligaste exemplet är befolkningsutvecklingen. Ett annat exempel är vår konsumtionsexplosion. Det finns ett bibliskt uttryck som kan användas i det här sammanhanget, nämligen: Det är lättare att se grandet i broderns öga än bjälken i sitt eget. Vi ser alltså att befolkningen i u-världen växer, men vi ser inte att vår konsumtionsexplosion leder oss till ett fördärv. Jag skall citera ur en bok som Bengt Hubendick har skrivit. Boken heter Optimum. Det är en fin bok med en fin titel, som betecknar någonting som jag skulle vilja att man uppnådde, att man utnyttjar råvaror, kapital och mänskliga resurser på ett optimalt men inte maximalt sätt. ''Det som kallas kapital men som ofta bara är talmassor, kommer att globalt stiga med miljoner dollar varje dag. Det paradoxala är att för att upprätthålla denna ständigt ökande talmassas cirkulationsbehov måste vi producera och konsumera allt snabbare. Men både produktion och konsumtion betyder degradering av energi och material, alltså att det reala kapitalet minskar. Just detta, pådrivet av räntesystemet, är själva grunden till vår resurs och miljöförstörelse. Det kan helt enkelt inte gå i längden.'' Det är sådana experter som jag litar på, Daniel Tarschys, och inte på de experter som säger att vi kan växa utan att det sker på bekostnad av den fattiga delen av världen. Även om experterna konstaterar det, kan vi med egna ögon se att den tilllväxt som har skett har skett på bekostnad av tredje världen. Vi måste upphöra med den typen av tillväxt.
Fru talman! Lena Klevenås talar om ett helt sekel i svensk histoira. Det är den tid under vilken industrialismen har brutit fram, under vilken vi har kunnat betvinga ett väldigt hårt fysiskt arbete och kunnat få ett arbete där maskiner tas till vår hjälp. Det är den tid då vi har fått en stor tjänsteproduktion. En mycket stor del av befolkningen har lämnat jordbruket och så småningom också industrin. De finns i dag inom olika tjänstenäringar. För att tala om senare decennier är det en period då kvinnorna har fått möjlighet att själva arbeta och att inte vara underordnade mannen. Det är den tid då vi har kunnat ge barnomsorg och äldreomsorg. En mängd olika behov har kunnat täckas under denna period. Hur har detta kunnat täckas? Jo, genom att samhället har fått större resurser. Under denna period har vi också kunnat öka vårt bistånd till tredje världen. Om man går tillbaka 30 år i tiden fanns det inget svenskt bistånd. I dag ger vi ett betydande bistånd till utvecklingsansträngningarna i tredje världen. Detsamma gäller för andra industriella länder. Det är genom den tillväxt som har skett i den rika världen som man i dag kan stödja utvecklingsansträngningarna i tredje världen. Därigenom har man på en rad områden kunnat underlätta livet och utvecklingsansträngningarna för människor som lever i extrem fattigdom. Det är inte fråga om något konkurrensförhållande. En extra arbetad timme i svensk äldreomsorg innebär inte att någon i Afrika eller Asien blir fattigare. Jag tror att denna något osmälta kombination av ekologi och marxism som ligger bakom Lena Klevenås interpellation och inlägg i denna debatt skulle förtjäna en ytterligare bearbetning.
Fru talman! Jag skall inte göra några invändningar mot den diskussion som här har förts. Jag kan bara konstatera att vad Lena Klevenås än tycker så är det tilltron till det positiva sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförbättring som ligger till grund för svensk internationell politik och svensk biståndspolitik. Det gäller inte bara nu, utan så har det varit under ett antal år. Vi har med den nuvarande inriktningen kraftigt förstärkt de miljöförbättrande inslagen i denna politik. Men den grundläggande tanken att det skulle finnas någon sorts motsättning mellan tillväxt och miljöförbättring är Lena Klevenås mycket ensam om. Jag skall inte upprepa de argument som jag nämnde tidigare, men ett mycket slående faktum är att när det går dåligt i den utvecklade delen av världen, medför det minskade resurser till bistånd och annat, och därmed också en mycket sämre utveckling i de fattiga delarna av världen. Det finns många exempel på hur en klok ekonomisk tillväxt i den rikare delen av världen underlättar och förbättrar möjligheterna att komma till rätta både med bristande tillväxt, dvs. fattigdom, och med miljöproblem, vilket kommer hela världen till godo. Detta är i mycket hög grad en politikinriktning som rätt utformad är till gagn för alla, dvs. vi kan faktiskt alla få det bättre både vad gäller vanlig materiell standard och vad gäller miljön. Lyckligtvis kommer inte det negativa synsätt, som Lena Klevenås ger uttryck för, att leda till någon förändring av den svenska politiken på det här området.

Uppgiften att en asylsökande med rätt att arbeta inte skulle ha tillåtelse att fortsätta att arbeta och försörja sig under den tid som handläggningen av ett överklagande till Utlänningsnämnden tar är inte korrekt. är en asylsökande undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd om Statens invandrarverk bedömer att verkets beslut i ärendet inte kommer att kunna fattas inom fyra månader från ansökan. Undantaget gäller fram till dess lagakraftvunnet beslut föreligger i ärendet. Har Invandrarverket utfärdar särskilda bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd för asylsökande. Av dessa bevis framgår också klart att undantaget gäller fram till dess lagakraftvunnet beslut i ärendet föreligger.
Fru talman! Jag är tacksam mot kulturministern för att hon har gjort dessa klarlägganden. Det är tydligt att detta har missförståtts ute i landet. Jag besökte Arlöv i Skåne, där jag blev uppmärksam på detta. Efter det att jag skrev min fråga har socialsekreterare på flera orter hört av sig. De har samma uppfattning, dvs. en missuppfattning. Det är därför bra att det nu är klarlagt. Jag har ytterligare frågor på samma tema som gäller problem som jag också har blivit uppmärksammad på. Det gäller en kurdisk kvinna från Falkenberg som skulle ha kunnat få arbete i en verksamhet som motsvarar kyrkans barntimme. Hon har fått nej från Invandrarverket, trots att hon redan har väntat mer än fyra månader. Kan ett skäl till avslaget i det fallet vara att kvinnan för närvarande har fått ett s.k. inhibitionsbeslut? Ändras det ställningstagande som kulturministern har redogjort för i sak om en asylsökande under väntetiden byter asylskäl, dvs. gifter sig eller får någon annan anknytning till landet?
Fru talman! Jag vill först svara på den sist ställda frågan. Bedömningen av om man skall få arbeta utan arbetstillstånd gör Invandrarverket omedelbart efter det att ansökan har kommit in. Om bedömningen är att det kommer att ta mer än fyra månader för verket att fatta ett beslut skall ett intyg om att den sökande har rätt att arbeta utfärdas. Ett beslut kan överklagas till Utlänningsnämnden. Vid ett överklagande har man kanske nya skäl att anföra. Man har då, som svaret visade, rätt att fortsätta med det arbete som man kan ha skaffat sig. Det ändrar således ingenting i sak. Jag är inte säker att jag kan svara exakt på den första frågan. Ett avslagsbeslut kan inhiberas därför att man kanske skall göra ytterligare undersökningar. Då finns i och för sig ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Det är möjligt att rätten att arbeta förfaller i en sådan situation. Detta är dock en mera allmän bedömning som jag gör utan att ha kontrollerat saken särskilt noga.
Fru talman! Tack för svaren på mina två frågor. Även när det gäller inhibitionen handlar det om samma typ av fall. Någon som har ett arbete bör väl kunna få behålla det tills dess att avvisningen skall verkställas. Oavsett vilka skälen är till att avvisningen inte kan göras när beslutet fattas bör det faktum att den sökande har ett arbete och kan försörja sig ta över. Även när det gäller tolkningen av asylskäl förekommer missförstånd ute i Sverige om att ifall man byter asylskäl under väntetiden förlorar man sitt arbetstillstånd. Jag tycker att det vore bra om det på något sätt skulle framgå för Invandrarverket att man kanske behöver förtydliga sig på dessa punkter, så att människor som väntar i Sverige inte skall bli uppsagda.
Fru talman! Som jag sade i svaret får man en handling av vilken det framgår att när det finns ett lagakraftvunnet beslut i ärendet förfaller rätten att arbeta. Bakgrunden är att vi inte vill få följdeffekten att personer som kanske försöker undanhålla sig ändå har rätt att arbeta och försörja sig. Det skulle inte stämma överens. Invandrarverket svarar självfallet på frågor om vad som gäller. De asylsökande har alltid den möjligheten att få svar, bl.a. på förläggningarna.
Fru talman! Det utgår jag också ifrån. Men tydligen har något blivit fel i dessa fall. De båda personerna som har fått sluta sitt arbete efter det första avslaget finns inom samma kommun. Det kan bero på att just den kommunen har gjort en egen tolkning. Jag skall omedelbart översända det här svaret till den kommunen. Jag tackar än en gång för svaret.
Fru talman! Harald Bergström har frågat mig om regeringen har för avsikt att utvidga den försäkring som Statens invandrarverk tecknar för asylsökande som medverkar i organiserad sysselsättning i Invandrarverkets regi till att också omfatta de asylsökandes fritidsaktiviteter. De asylsökande får regelmässigt information av Invandrarverkets personal om behovet av försäkringar i samband med att de flyttar in på en förläggning. En del skaffar sig också ett personligt försäkringsskydd. I princip skulle staten genom Invandrarverket i stället kunna teckna försäkring kollektivt för de asylsökandes fritid. Enligt vad jag erfarit har Invandrarverket emellertid inte några planer på att ta initiativ i den riktningen. Invandrarverkets principiella inställning är att verket inte skall ta över det ansvar som vilar på den enskilde individen. Verket menar att asylökande liksom andra privatpersoner själva har att svara för och bedöma sitt behov av ett personligt försäkringsskydd. En annan ordning skulle dessutom medföra kostnadsökningar för staten. Jag delar verkets uppfattning och har inte för avsikt att ta några egna initiativ i syfte att utvidga de försäkringar som de asylsökande nu omfattas av till att även gälla deras fritid.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för det svar som jag har fått. Det var väl inte direkt överraskande. Jag måste tillstå att jag i långa stycken delar synen på att en försäkring är en privatpersons ensak, men det finns en orimlighet som jag vill peka på. En cyklist körde på och skadade en bil. Bilföraren får själv betala skadan på sin bil, eftersom cyklisten -- invandraren, flyktingen -- inte var försäkrad. Om cyklisten i stället hade kört en bil, och denna bil hade varit oförsäkrad, hade Trafikförsäkringsföreningen tagit över och betalat skadorna på den skadelidande partens bil. I detta ligger en orimlighet som man kanske skulle se något på. När en sådan här incident inträffar, då någon lider skada och det visar sig att han inte kan få ersättning, är det inte särskilt bra. Jag har ett exempel på en bildörr som blev ordentligt inbucklad av en cyklist. Det sprider sig just inte någon vällukt av kommentarerna om vad invandrarna tar sig för i samhället där förläggningen finns. Jag undrar om det ändå inte finns anledning att man något ser över detta och kanske under själva asyltiden förser invandrarna med en fritidsförsäkring.
Fru talman! Harald Bergström tar nu upp en generell fråga om försäkringsskydd, inte bara det som gäller för asylsökande utan för hela svenska folket. Jag tror att det är ganska viktigt att vi inte har särregler för de asylsökande eller för invandrarna. Den kritik som har riktats, och som jag ofta delar, mot hur asylsökande behandlas är att det är för mycket av omhändertagande, för mycket av passivisering och att man för litet ser till att de asylsökande själva är aktiva och kan ta hand om sina egna villkor och omständigheter. Vi är i full färd med att göra förändringar, t.ex. vid flyktingmottagandet, så att dessa individer kan få styra sina liv mer. Det är en ganska viktig principiell fråga att myndigheter, stat och andra inte tar över alltför mycket av individens eget ansvar för sin privata situation.
Fru talman! Detta håller jag med om, men vi får inte glömma att vi här har människor som kommer från en helt annan kulturtradition. De kanske inte vet riktigt hur detta fungerar. Som jag har förstått det förekommer det ganska ofta -- för att inte säga väldigt ofta -- att det finns människor som är oförsäkrade. Jag har i mina papper flera exempel på att invandrare kör med oförsäkrade bilar. Det är mycket lätt att kontrollera. Detta är då inte fråga om någon generell övergripande åtgärd. Det gäller en kort tid tills de här invandrarna har lärt sig hur det fungerar. På detta sätt kunde vi undvika att vi ytterligare spär på ett gryende främlingshat hos många.
Fru talman! Harald Bergström håller med mig om den principiella uppfattningen men vill göra ett undantag. Det är alltför ofta som vi här i riksdagen har den inställningen att det just när det gäller en viss fråga skall göras ett undantag. Det är viktigt att förläggningarna informerar de asylsökande om vilka regler som gäller, inte minst att man skall teckna en bilförsäkring. Jag är medveten om att det på sina håll har varit och är ett visst problem med att man kör omkring med oförsäkrade bilar. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Förläggningspersonalen har en viktigt uppgift att informera de asylsökande om denna situation.
Fru talman! Tack, det svaret räcker. Men jag har ändå pekat på ett problem. Det är inte särskilt skojigt att få någonting sönderslaget och sedan stå där med betalningsansvaret.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att flyktingar som förföljs i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning skall kunna beviljas asyl i Sverige. Jag vill framhålla att jag finner det oacceptabelt att människor förföljs på grund av sin sexuella läggning och att det också därför är viktigt att dessa liksom andra förföljda kan erbjudas ett skydd i Sverige. Enligt gällande lagstiftning kan människor som i ett land förföljs på grund av sin sexuella läggning erhålla uppehållstillstånd i Sverige. Det vanligaste är att de beviljas tillstånd av humanitära skäl. Varje asylansökan bedöms individuellt och utifrån det skyddsbehov som kan föreligga i det enskilda fallet. Regeringen har nyligen tillsatt en parlamentarisk kommitté för översyn av invandrarpolitiken samt invandrings och flyktingpolitiken. Av direktiven framgår att en huvuduppgift för utredningen är att den skall se över hur människor från andra länder som söker en fristad undan förtryck av olika slag skall kunna få detta tillgodosett i vårt land. Detta inkluderar av naturliga skäl även människor som förföljs på grund av sin sexuella läggning. Mot bakgrund av den nyligen tillsatta parlamentariska utredningen och att nuvarande lagstiftning ger möjlighet att bevilja denna kategori förföljda ett skydd i Sverige finner jag det inte påkallat att för dagen föreslå någon förändring av lagstiftningen enbart i detta avseende.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är glad över att statsrådet är så tydlig på den här punkten: att det är oacceptabelt att människor förföljs på grund av sin sexuella läggning och att det är viktigt att de liksom andra förföljda erbjuds skydd här i Sverige. Frågan aktualiserades ju genom att två homosexuella personer från Ryssland hade fått beslut om avvisning. I dag fick jag reda på att det beslutet upphävdes den 11 mars och att de får stanna i Sverige. Jag hoppas att information om det här ställningstagandet når ut till beslutsfattarna på Invandrarverket, så att de är klara över vilken lagstiftning som gäller. Jag är också glad över att den tillsatta parlamentariska kommittén även kommer att behandla frågan om homosexuella asylsökande som förföljs i sina egna länder. Jag är mycket nöjd med svaret.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att följa upp vad som händer avvisade personer vid återkomsten till hemlandet och hur denna information återförs till Det är i de allra flesta fall Invandrarverket och Utlänningsnämnden som har att följa upp sina avvisningsbeslut i förekommande fall. Om det däremot åberopas att den avvisade utlänningen råkat illa ut vid återkomsten till hemlandet i något av de fåtal ärenden där regeringen har att fatta beslut, följer departementet upp och kontrollerar uppgiften med den verkställande polismyndigheten och den svenska utlandsmyndighet som finns på plats. Enligt de uppgifter som jag har fått från både Invandrarverket och Utlänningsnämnden förfar de på samma sätt som departementet i dessa situationer. De båda myndigheterna utbyter den information som framkommer vid dessa efterforskningar i de fall den har relevans för handläggningen av ärenden av en speciell ländergrupp. De uppföljningar som har gjorts av enskilda ärenden har inte i något fall lett till att de påstådda uppgifterna om förföljelse och fängslande på grund av politiska skäl vid återkomsten till hemlandet har bekräftats. Det är dock inte ovanligt i vissa länder att den avvisade vid inresa i hemlandet hålls kvar för förhör, kortare eller längre tid, exempelvis med anledning av den långa utlandsvistelsen och/eller under vilka former vederbörande har lämnat sitt hemland. I samtliga fall som regeringen har kännedom om har utlänningen efter genomförda förhör släppts fri.
Fru talman! Jag tackar för svaret. När det gäller de två fall som jag tog upp här har den iranske mannen ännu inte frigivits, efter vad jag har fått veta. Det är ju mycket svårt att få bekräftelser på dessa saker. I de fall då människor här i Sverige som arbetar med detta har lagt fram bevis för att människor hålls fångna, har de fått svaret att det kan vara till följd av ett brott som begåtts tidigare eller ett brott som begåtts efter återkomsten. Sedan finns det ju också stora svårigheter för ambassadpersonalen i länder som Iran att göra undersökningar. Det vanligaste är att myndigheterna i de här länderna väntar med att fängsla personer till dess att de svenska följeslagarna har återvänt. Som enskild riksdagsledamot med intresse för dessa frågor har man inte så stora möjligheter, främst av tidskäl, att följa upp sådana fall. Därför hoppas man verkligen att de myndigheter som har ansvar för utvisningar och avvisningar här i landet följer upp dessa saker och drar konsekvenserna av vad som sker. Man skulle t.ex. vilja veta vad som har hänt med de personer som transporterats ut med läkareskort i specialutrustade ambulansplan. Det gjorde man med en bangladeshisk man från Uppsala. De gäller även dem som blivit psykiskt sjuka och som transporterats ut i s.k. japansk bår. De anser sig vara i sådan fara när de återvänder att de har försökt ta sitt liv.
Fru talman! Det är rätt, som Berith Eriksson säger, att det ibland kan vara vissa svårigheter att få fram uppgifter. Det kan ibland ta litet tid att få fram uppgifter. Det är dock viktigt att notera att när man får kännedom om ett fall, bör man meddela det till svenska myndigheter. Då sker det också en uppföljning och en undersökning av vad som kan ha hänt den avvisade asylsökande. Invandrarverket, Utlänningsnämnden och regeringen drar självfallet också konsekvenser av det man får reda på. Utvecklingen av vad som händer i olika länder följs dag för dag. Man följer hur situationen allmänt sett är i de länder dit vi skickar tillbaka asylsökande. När vi har fått anmälningar av olika slag följs de upp. I de fall som regeringen känner till har de fängslade människorna släppts fria efter en tid, som jag har sagt i svaret. Det sker ganska regelmässigt att de tas i förhör på flygplatsen eller när de anländer.
Fru talman! Vi hade en debatt här i förra veckan i frågor om mänskliga rättigheter. Den bedömning som utrikesutskottet och Amnesty gör av olika länder rimmar många gånger väldigt illa med den bedömning som Invandrarverket gör i sina avvisningsbeslut. Invandrarverket sätter inte tilltro till de saker som togs upp här i betänkandet och även i Amnestys rapporter. Man hoppas att både Utlänningsnämnden och Invandrarverket tar lärdom av dessa saker.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om flyktingar från det forna Jugoslavien får den fysiska och psykiska hjälp de behöver när de kommer till vårt land. Enligt erfarna bedömare är grymheterna i det forna Jugoslavien så omfattande och utstuderade att de i många avseenden saknar motsvarighet t.o.m. under det andra världskriget. Inför detta kan jag bara uttrycka min djupaste avsky. För dem av krigets offer som vistas i närområdet -- vilket ju de flesta gör -- ges vård och behandling genom omfattande internationella hjälpåtgärder på platsen. Vid ett besök i Kroatien nyligen har jag personligen informerat mig om dessa insatser. Nära 200 personer av bosniskt ursprung, som levt under fruktansvärda och omänskliga förhållanden i fångläger i f.d. Jugoslavien, har tagits ut på den svenska flyktingkvoten och förts över till Sverige, i många fall med sina nära anhöriga. Tillsammans utgör de omkring 500 personer. Samtliga har nu placerats ut i kommuner. En läkare och en psykiater från Flyktingmedicinskt centrum i Linköping har haft ingående samtal med var och en av de f.d. fångarna, för att utröna deras individuella behov av fysisk och psykisk vård. Man kommer att i kommunerna följa upp deras situation. De kommer givetvis att få all den vård de behöver. Vid årsskiftet väntade i Sverige 60 000 personer från f.d. Jugoslavien på ett beslut om uppehållstillstånd. Det övervägande flertalet av dem vistas i olika förläggningar, men många finns också hos anhöriga i kommuner. I princip erbjuds asylsökande en hälsoundersökning redan vid flyktingslussen. I samband därmed är det viktigt att sjukvårdspersonalen är observant och lyhörd för de asylsökandes förhållanden så att nödvändig vård, såväl fysisk som psykisk, kan sättas in så fort som möjligt. Detta gäller självfallet inte minst för människor som kommer från det forna Jugoslavien. Det är viktigt att personalen på slussar, förläggningar, vårdcentraler och i den kommunala flyktingmottagningen har kunskap om hur människor påverkas av krig, tortyr och andra grymheter. Invandrarverket arrangerade därför i januari tillsammans med Flyktingmedicinskt centrum i Linköping en utbildningskonferens om sådana frågor för dessa personalkategorier. Ytterligare en sådan utbildning kommer att anordnas.
Fru talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Även jag, och många med mig, upprörs av den svåra situation och djupa förnedring som män, kvinnor och barn utsätts för i det forna Jugoslavien. Många av oss känner en stor uppgivenhet och näst intill ångest inför vad som sker. Det talas om 40 000--60 000 systematiska våldtäkter. Bosniska kvinnor hämtas från fångläger till soldatbordeller eller våldtas utanför och inom hemmets härd. Dessa systematiska våldtäkter på kvinnor och barn syftar till att bryta ner personligheten och tvinga kvinnor att föda barn som de inte vill ha och som de hatar därför att barnets far är en fiende vars avsikt är att förnedra och trycka ner. Jag har sagt här i kammaren tidigare, och jag vill säga det igen, att jag anser att det är viktigt att den internationella humanitära rättens regler särskilt uppmärksammar och fördömer sexuellt våld mot kvinnor som krigshandling. Det handlar om att hävda grundläggande mänskliga rättigheter. I dag finns det i vårt land många människor från Jugoslavien. Många av dem har haft ohyggliga upplevelser. Jag skulle vilja fråga invandrarministern om det finns någon statistik över hur många som kommer från just Bosnien Hercegovina. Tar man reda på hur många av de kvinnor och barn som finns i vårt land som blivit utsatta för systematiska våldtäkter? Vi vet ju att den som blivit utsatt för sådana våldshandlingar som jag har beskrivit blir förstörd både fysiskt och psykiskt för resten av livet. Vi behöver således snabbt få tag i dessa människor så att de skyndsamt kan få hjälp av läkare, psykologer, personer med kultur och språkkompetens och frivilliga grupper. Då kan de få möjlighet att prata av sig sina hemska upplevelser. Finns det någon tanke på och planering för att speciellt hjälpa dessa människor?
Fru talman! Vi har naturligtvis statistik på hur många flyktingar som kommer från krigets Bosnien. Dessa människors sak skall ju prövas, och det är då viktigt att veta vilket område i det gamla Jugoslavien som ex-jugoslaverna kommer från. Frågan är då: Hur kan vi hjälpa krigets offer? Krigets offer är inte bara de skändade kvinnorna, utan män som har suttit i fångläger har också upplevt fasansfulla situationer. När jag besökte Kroatien var det ett besked som var ganska genomgående. Man påpekade att det i Kroatien, där ju många av flyktingarna befinner sig, finns väl utbildad personal, som kan ta hand om dessa människor. Det finns både socialarbetare och psykiskt utbildad personal. Det finns också olika projekt, bl.a. ett som drivs av Röda korset och som stöds av Sverige. Beskedet därifrån var: Inrätta inte särskilda kvinnohus. Kvinnorna måste behandlas tillsammans med familjerna. De vill inte bli utpekade. Låt oss sköta detta här nere, där man kan språket och har förståelse också för kulturen. Det är därför viktigt att vi från den svenska regeringen stöder flera sådana här projekt genom vilka vi kan hjälpa människorna. En del kommer emellertid till Sverige på egen hand. Margareta Viklund frågade om man tar reda på vad dessa människor har gått igenom. Ja, man försöker så gott man kan, men samtidigt är ju detta, som Margareta Viklund påpekar, svårt att tala om. Det kan därför ta en viss tid innan flyktingarna vågar öppna sig. Det är därför viktigt att personalen på förläggningar och inom sjukvården är observant på om något är fel, så att man i så fall kan få till stånd en öppning och ett samtal. Utbildningsinsatserna går ut just på att man skall vara medveten om vad dessa människor kan ha gått igenom.
Fru talman! Jag får tacka för de uppgifterna. Jag tycker att det är väldigt fint att man genomför alla dessa insatser nere i det forna Jugoslavien och i länderna runt omkring. Det är kanske det allra viktigaste, men det är också viktigt att vi tar hand om dem som har kommit hit. Jag var i går på en sluss högt uppe i Norrland, där de flesta av flyktingarna kom från Bosnien Hercegovina. Jag tyckte att det var mycket intressant och lärorikt att möta dessa människor, och jag skulle egentligen önska att alla i hela Sverige fick träffa dessa människor för att på så sätt kanske förstå litet av det som de får gå igenom och den oerhörda press som de är utsatta för. Det är väldigt bra att den personal som har med dessa flyktingar att göra kommer att utbildas så att personalen kan fånga upp sådana här signaler. Men jag tror också att det finns anledning att undersöka vilka frivilliga insatser som skulle kunna utnyttjas på slussar och förläggningar, vilka människor som skulle kunna lyssna på de här kvinnorna och deras familjer. Jag tror att man skulle kunna sätta utnyttjandet av sådana frivilliga insatser i system.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att man har en god utbildning, om man mer professionellt skall kunna behandla de oerhört traumatiska upplevelser som dessa människor har bakom sig. Men självfallet är det, som Margareta Viklund säger, bra om dessa människor omkring sig har en vidare krets av personer, som kan vara till stöd. Jag tycker att Margareta Viklund har ett alldeles utmärkt förslag. Det vore bra om människor i Sverige, kanske inte minst de som tycker att det har kommit för många flyktingar till Sverige under de senaste åren, faktiskt sökte kontakt med dessa flyktingar för att förstå varför de har åkt den långa vägen till Sverige, när de kanske kunde ha stannat i närområdet, varför de åker hit och varför de får skydd. Jag har fått höra berättelser som man inte kan tala om från riksdagens talarstol eller vid stora massmöten. Dessa berättelser är nämligen så ruskiga att man inte kan finna ord.
Fru talman! Jag har samma erfarenhet som kulturministern. Det finns oerhört mycket som dessa människor berättar för oss som inte går att tala om. Men dessa människor har ändå varit med om det, medan vi knappt kan klara av att lyssna på det. Jag skulle i det här sammanhanget vilja ställa en sista fråga: Tänker man vid de olika slussarna och förläggningarna på att kvinnorna från framför allt Bosnien-Hercegovina och Kroatien bör få kvinnliga tolkar, helst sådana som inte är av serbisk börd, eftersom många av dessa kvinnor upplever serberna som fiender? Tänker man på det?
Fru talman! Jag skall ärligt svara Margareta Viklund att jag inte har undersökt den saken, men jag utgår från att man vid förläggningar och slussar är medveten om hur oerhört känsliga sådana här frågor är och att information om detta därför ingår i personalens utbildning och att man också tar hänsyn till det vid bemötandet av dessa kvinnor, som vi inte skall tala om som våldtagna, vilket de själva inte vill bli betraktade som, utan som skändade. Det bedrivs också en opinionsbildande verksamhet som går ut på att dessa kvinnor skall få en större värdighet. Man talar om ''krigets hjältinnor'' för att också dessa kvinnor skall kunna resa sig upp ur det helvete som de har varit med om.

Fru talman! Patrik Norinder har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att förbättra djurskyddet genom att upphäva förbudet mot s.k. kodressörer. Enligt 15 § djurskyddsförordningen får elektriska kodressörer inte användas. I djurstall som var i bruk före den 1 juli 1988 får dock enligt förordningen kodressörer användas till utgången av år 1993. Det är riktigt som Patrik Norinder anger i frågan att det har kommit fram vissa forskningsresultat som belyser nyttan med elektriska kodressörer, men det har också kommit fram forskningsresultat som visar skadliga effekter vid användning av kodressörer. Jag har också konstaterat att det inom veterinärkåren råder skilda uppfattningar om nyttan resp. skadan av att använda kodressörer. Jordbruksverket följer forskningen på området, och verket bedömer att det för närvarande inte finns tillräckligt underlag för en eventuell omprövning av förbudet. Jag delar Jordbruksverkets bedömning och är således inte beredd att för närvarande överväga någon förändring av föreskriften om elektriska kodressörer.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. 15 § djurskyddsförordningen infördes, som jordbruksministern säkert kommer ihåg, efter en mycket känslomässig debatt under mitten av 80 talet. Man kan säga att den lagfästes mot praktisk erfarenhet från jordbrukare, fältarbetande veterinärer och rådgivare, som hade den uppfattningen att korrekt applicerade kodressörer förbättrar hygienen på båspallarna utan att verka stressframkallande på djuren. Genom att med minimalt obehag lära korna att ta ett steg bakåt då de skall gödsla och urinera, undviker man nedgödsling på båspallarna. På det här sättet undviker djuren att bli nedsmutsade och att gödslet fastnar under klövarna, och därmed undviker man också att gödslet bidrar till klövröta. Det har nu i försök visat sig att förekomsten av klövröta i stall utan dressörer på fem månader ökade från 5 % till 75 %, medan klövrötefrekvensen var mindre än 10 % när dressörer användes. Som jordbruksministern förstår är detta talande siffror. Jag är litet förvånad över att jordbruksministern i sitt svar inte tar den här frågan allvarligare. Vi strävar ju i Sverige efter att ha en mycket hög ambitionsnivå inom djurskyddets område, och i försök har det visats att djuren blir lidande om man inte får använda den här typen av hjälpmedel. Jordbruksministern säger i sitt svar att skadliga effekter uppstår vid användning av kodressörer. Vilka skadliga effekter är det som jordbruksministern avser?
Fru talman! Jag delar nog Patrik Norinders uppfattning att den debatt på 80-talet som föregick införandet av den här bestämmelsen var ganska känslomässig. Men en känslomässig debatt behöver inte nödvändigtvis vara fel. Jag tror att det är värdefullt att människor engagerar sig i frågor som rör djurskydd o.d. En etisk bedömning av djurhållningen är nog ganska angelägen. Jag ser inte något motsatsförhållande mellan detta å ena sidan och driften av en rationell produktion å andra sidan. Patrik Norinder gör en koppling mellan nedsmutsningen på båspallarna och klövrötan. Det är alltså det som är huvudproblemet. Jag håller naturligtvis med om att smutsiga båspallar och mängden gödsel leder till klövröta. Frågan är snarast hur man håller rent. Gör man det genom elektriska dressörer t.ex.? Patrik Norinder frågade om de negativa effekter som har uppkommit. Jag kan nämna t.ex. att kornas utslagningsålder när det gällt besättningar med kodressörer visat sig bli något lägre. Korna slås ut tidigare. Dräktighetsresultaten har också försämrats. Det är kanske inte en självklarhet att se sambanden. Men jag tror att det är viktigt att fortsätta att forska och att undersöka vad som ligger bakom olika faktorer.
Fru talman! Jordbruksministern berör den känslomässiga sidan av debatten och talar om etik. Självfallet skall etiken vara mycket hög beträffande djurskyddet. Men viktigast är ändå att värna om djurens hälsa. Det måste vara det primära. Vi som håller på med djurskötsel skall naturligtvis iaktta hög etik. Men det får inte bli det viktigaste, utan skyddet av djuren måste vara absolut viktigast. I det här fallet tycker jag att det finns klara belägg för att djuren bäst skyddas om det är tillåtet att använda nämnda typ av hjälpmedel. Beträffande de samband som jordbruksministern här nämner och som gäller utslagningsålder och dräktighetsresultat skulle jag gärna vilja ta del av gjorda undersökningar. Jordbruksministern har kanske fler belägg för sådana här samband. Jag skulle också gärna se att jordbruksministern tog itu med frågan och att han bad Jordbruksverket att skyndsamt se över reglerna.
Fru talman! Beträffande de undersökningar som har gjorts överlämnar jag senare gärna material till Patrik Norinder. Det finns ett samband här, och det är klart att det rör en grundläggande fråga. Det är snarast i min egenskap av praktiker under många år på det här området som jag säger att det är det allmänna handhavandet av djuren som är viktigt. Man kan finna rena djur såväl i ladugårdar med dressörer som i ladugårdar där sådana saknas. Vidare kan man finna klövspalt och klövsjukdomar i ladugårdar av olika slag. Det är alltså inte en självklarhet att dressörerna i sig löser problemen. Möjligen kan jag dela uppfattningen att om man har tänkt sig att använda kodressörer, så är ett avskaffande av dessa ett bekymmer i just den anläggningen. De kan nämligen vara en del i ett fungerande system.
Fru talman! Jordbruksministern känner väl till att utvecklingen på mjölkproduktionssidan har gått mycket fort. I dagens läge är mjölkkornas ättid mycket längre än tidigare. Detta gör att nedsmutsningen blir större. Jordbruksministern vet också mycket väl att djur reser sig och lägger sig under natten. Det åsamkar naturligtvis djuren en nedsmutsning. De här frågorna tål alltså att diskuteras. I stället för att bannlysa ett effektivt hjälpmedel borde man inrikta sig på att förbättra funktionen hos dressörerna, t.ex. genom forskning för att komma fram till andra metoder. Jordbruksministern borde alltså ta itu med dessa frågor och tillsammans med Jordbruksverket skyndsamt utreda vad som kan göras när det gäller att förbättra djurhälsan. Vi skall ju inte ha en lagstiftning som förhindrar den höga ambitionsnivå som skall finnas vad gäller svensk djurskötsel.
Fru talman! Det är säkert riktigt att framstegen på mjölkproduktionens område inneburit en större press på korna. Korna äter mera och mjölkar mera. Det blir således mer avföring. Detta innebär en del ytterligare problem som man naturligtvis måste arbeta med för att undvika negativa följder för djurhållningens del. Den aktuella lagparagrafen har naturligtvis kommit till just av omtanke om djuren. De synpunkter som Patrik Norinder för fram är i och för sig berättigade. Det är ju viktigt att se till helheten. Som jag nämnt i svaret följer Jordbruksverket forskningen på området och avvaktar eventuella tillkommande uppgifter. T.o.m. utgången av det här året får ju kodressörer användas. När man inte längre får använda sådana är det viktigt att en bedömning har gjorts. Jag hoppas att Jordbruksverket i god tid dessförinnan har så mycket material att ett bättre ställningstagande kan göras än vad som är möjligt att åstadkomma i dag.
Fru talman! Det räcker inte att Jordbruksverket följer vad som händer. Man måste också göra någonting. Om jordbruksministern verkligen menar något med det ambitiösa djurskyddsprogrammet måste det vara omtanken om djuret som är det primära. En framstående forskare, en docent i veterinärmedicin, har uppmärksammat problemet. Om vi inte följer det som forskarna säger är vi nog illa ute. Tar vi inte hänsyn därtill, kan vi alltså lägga ner allt forskningsarbete.
Fru talman! Det är intressant att läsa t.ex. Svensk veterinärtidning, där det pågår en debatt mellan just forskare om vad som är rätt. Också jag kan i sammanhanget hänvisa till professorer, om nu det skulle vara till någon nytta. Det tycker jag inte att vi behöver göra här. Det viktiga är att följa utvecklingen. Till sist handlar det ändå om att en politisk bedömning måste göras. Men en sådan måste grundas på ordentliga resultat av den praktiska verksamheten. Jag hoppas att det blir möjligt att få fram så mycket att det går att göra en bedömning.

Fru talman! Ylva Annerstedt frågar hur långt förberedelserna kommit för att bilda en undersökningskommission för att studera förhållandena i Tibet och när denna kommission avser att resa. Den svenska Tibetpolitiken innebär stöd på två områden: krav på ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och stöd för tibetanernas rätt till självbestämmande. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet är mycket otillfredsställande. Ett stort antal tibetaner sitter i fängelse endast för att de med fredliga medel har gett uttryck för sin politiska och religiösa övertygelse. Rapporter om brutala övergrepp mot tibetanska aktivister fortsätter att komma till omvärlden. Formellt tillerkänns Tibet av Kina ställning som autonom region i landet, men i realiteten ligger makten i händerna på de kinesiska styrande som med repressiva maktmedel härskar över den tibetanska buddistiska befolkningen. Det är önskvärt att en dialog återupptas mellan myndigheterna i Peking och tibetanernas andlige ledare Dalai Lama om utformningen av Tibets styre. Enligt vår uppfattning är det svårt att nå en varaktig lösning som garanterar tibetanerna en genuin nationell autonomi utan medverkan av Dalai Lama i sådana diskussioner. Det är också angeläget att omvärlden uppmärksammar inskränkningarna i religionsfriheten i Tibet och hotet mot den tibetanska kulturens fortlevnad. Ett ökat kinesiskt inflytande på den tibetanska kulturen äger rum särskilt i städerna, där en stor inflyttning av hankineser har skett. Kinas ledare har vid flera tillfällen framhållit att man är beredd att föra en dialog om mänskliga rättigheter. Från svensk sida fortsätter vi att ta upp dessa frågor vid överläggningar med kineiska ledare, och i det sammanhanget är situationen i Tibet en självklar diskussionspunkt. Kinas vice premiärminister Tian Jiyun fick i maj förra året av mig en lista på fängslade dissidenter som även omfattade ett antal tibetaner. I samtalet med vice premiärminister Zhu Rongji i november i fjol togs Tibetfrågan upp, liksom vid kabinettssekreterarens besök i Peking nyligen. Sverige har i inlägg inför FN:s MR-kommission fört fram kritik av situationen i Tibet, och vi var också medförslagsställare till ett resolutionsförslag om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina inkl. Tibet, som lades fram inför kommissionen i februari i fjol men då röstades ner. Sverige har tillsammans med de övriga nordiska länderna via sina ambassader i Peking genomfört delegationsbesök i Tibet vid två tillfällen under senare år. I november 1990 besökte de nordiska ambassadörerna Tibet, och i maj 1992 genomfördes ytterligare ett besök i Tibet av de nordiska ambassaderna. Besöksresorna har haft stark inriktning på att undersöka förhållandena för de mänskliga rättigheterna. Ytterligare en nordisk ambassadörsresa planeras till november i år. Som jag tidigare framhållit är vi från svensk sida positiva till att få till stånd en kommission med en bredare sammansättning, eventuellt på nordisk basis, för att undersöka situationen i Tibet. Det finns uppenbarligen ett intresse för ett sådant initiativ, framför allt i Norge, vilket framgick av debatten med utrikesminister Stoltenberg i stortinget nyligen. En förutsättning för att en sådan delegation skall kunna komma till stånd är givetvis att planerna har förankrats i Peking.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, där det pekas på alla de övergrepp som förekommer i Tibet. Utrikesministern visar också stor förståelse för tibetanernas situation. I svaret tas också upp alla de initiativ som Sverige har tagit i olika instanser. Det är utmärkt att så sker. Jag vet också att utrikesministern är engagerad i Tibets sak, och hon har visat det på olika sätt. I svaret sägs att det finns en positiv inställning från svensk sida. Men utrikesministern ger inte svar på frågan vad utrikesministern faktiskt gör för att få till stånd ett sådant initiativ. Jag tycker inte att det räcker med att man från svensk sida sitter och väntar på att det skall hållas interpellations eller frågedebatter i de nordiska parlamenten för att utröna om de är positiva, utan det är angeläget att det från svensk sida sker initiativ. Utrikesministern har ju andra kanaler än att lyssna på debatten i resp. parlament. Därför kvarstår frågan: Vad avser utrikesministern att göra för att själv ta initiativ till en sådan undersökningskommission, antingen på svensk basis eller tillsammans med de övriga nordiska länderna?
Fru talman! Jag har stor förståelse för Ylva Annerstedts inställning, och jag tycker att det är naturligt att jag nu helt enkelt tar en underhandskontakt, som vi brukar göra inom ramen för utrikesförvaltningen, med de nordiska grannländerna och undersöker intresset för att vi tar ett nordiskt initiativ. Jag vill till detta lägga, vilket Ylva Annerstedt säkert är medveten om, att det naturligtvis även kommer att kräva ett visst förankringsarbete i Peking. Det finns nämligen exempel på kommissioner, eller man kanske skall kalla dem missioner, bl.a. en australiensisk sådan, som trodde att man skulle få besöka Tibet men sedan inte fick göra det. Det kräver alltså ett arbete även gentemot de kinesiska myndigheterna. Jag är beredd att säga att vi naturligtvis skall ta på oss detta.
Fru talman! Jag är mycket glad för detta positiva besked om ett konkret initiativ från utrikesministerns sida. Även om det har stor betydelse att man på nordisk basis från Peking gör mer eller mindre hemliga undersökningsresor, betyder det ändå mer för tibetanernas sak att de får uppmärksamhet på ett större område och att världsintresset hålls uppe för tibetanernas sak. Det sker genom att man skickar kommissioner med litet bredare sammansättning. Så sent som före jul gjorde Europaparlamentet ett kraftfullt uttalande i form av en resolution för att vi i västvärlden ytterligare skulle stödja och uppmärksamma de problem som tibetanerna har när det gäller det bristande samarbetet med Kina. Det finns många infallsvinklar. Jag är oerhört glad för det positiva besked som utrikesministern gav och hoppas att vi snart får se de nordiska länderna tillsammans i detta arbete.
Fru talman! Jag tror inte att vi skall underskatta värdet av att de nordiska ambassadörerna på detta sätt tämligen regelbundet försöker göra en sådan resa. Jag tror att det är mycket viktigt. Sedan medger naturligtvis en mission en bredare sammansättning. Man kan tänka sig parlamentarisk medverkan, man kan tänka sig experter, osv. Det är i detta sammanhang som en sådan nordisk mission skulle kunna ha sitt särskilda värde.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om den svenska regeringen inom ramen för det internationella samarbetet avser agera för att vapenembargot mot Somalia efterlevs. om ett totalt embargo mot alla leveranser av vapen och militärutrustning till Somalia. Sverige svarade omedelbart FN:s generalsekreterare att inga svenska leveranser ägt rum till Somalia och givetvis inte skulle kunna bli aktuella så länge embargot gällde. De regler som gäller för svensk krigsmaterielexport gör att utförsel av vapen till Somalia ändå inte skulle kunna bli aktuell. Det är naturligtvis mycket angeläget att i så stor utsträckning som möjligt söka hindra handel och införsel av vapen i Somalia. Att så sker kan i hög grad bli avgörande för en fortsatt fredlig utveckling. Sverige stöder som lojal FN-medlem FN:s ansträngningar i detta avseende. Den mycket tragiska situationen i Somalia har sedan några månader avsevärt stabiliserats. Nu förbereds övergången från UNITAF-operationen till en ren FN-operation . FN:s generalsekreterare har betonat att mandatet för den kommande operationen måste inkludera avväpning, kontroll av tunga vapen och åtgärder för att övervaka vapenembargot. I och med en utvidgning till hela landet bör kontrollen över gränserna också underlättas, och därigenom kan risken för vapensmuggling minskas. Mandatet skall också enligt generalsekreteraren innehålla militära element, t.ex. konfiskering av handeldvapen och minröjning. I sin senaste rapport till säkerhetsrådet pekar generalsekretaren också på behovet av en förankring av den kommande operationen i stadgans kapitel VII, som ger rätt att använda alla erforderliga medel för att uppnå de uppsatta målen. Från svensk sida ser vi det som angeläget att åtgärder för att hindra vapensmuggling och stärka kontrollen över vapnen genomförs. Freds och försoningsprocessen, som tog fart på allvar med en FN-konferens i Addis Abeba i januari, ledde bl.a. till ett avtal om vapenvila. Som bekant har tyvärr inte denna efterlevts. Dock arbetar en särskild kommitté sammansatt av de stridande parterna på att få fram former för avrustning och för s.k. kantonering av vapen under FN-övervakning. FN arbetar också redan nu med att demobilisera och avväpna de stridande förbanden. Parterna träffas sedan i förra veckan åter i Addis Abeba i försoningskonferensen. Deltagarkretsen är nu vidare och innehåller också representanter för de civila samhällslagren. Den svenska regeringen uppmuntrar givetvis denna process, och vi stöder den dessutom genom bidrag via Liv och fredsinstitutet i Uppsala som både genom personella och finansiella insatser underlättat fredsoch försoningsarbetet.
Fru talman! Först ber jag att få tacka utrikesministern för svaret. Somalia är ett land som vi här i Sverige och även många andra av världens länder har haft i blickpunkten, dels på grund av den svåra svälten, dels på grund av det meningslösa krigandet och striderna mellan de olika klanerna. Att vi här i Sverige inte skall leverera vapen till Somalia ser jag som en självklarhet. Men det verkar fortfarande ändå finnas hur mycket vapen som helst i Somalia, trots det vapenembargo som FN:s säkerhetsråd utfärdade i januari 1992 och som utrikesministern nämnde. Det är svårt att säga om det vapenembargot har haft någon reell effekt. Det skulle vara intressant att få veta hur utrikesministern ser på det. Enligt initierade källor finns det mycket som tyder på att vapenhandeln fortgår tämligen obehindrat, åtminstone gjorde den det fram till USA:s intervention i december 1992 och förmodligen även därefter. Visserligen har en del av de stridande fraktionernas stora vapenförråd kunnat beslagtas. Men det har ändå bara inneburit att man har skrapat litet på ytan, påpekar Boutros Boutros Det är viktigt att få stopp på handeln och införseln av nya vapen och att få en fullständig kontroll över de vapen som finns i landet. Det är inte så lätt i ett land där varje man ser det som sin rättighet att bära vapen och där många lever av och genom sitt vapen, somliga som banditer men andra som vakter. Det är ett av de få välbetalda arbeten som i dag erbjuds i Somalia. Man måste därför försöka få fram alternativa försörjningsmöjligheter. Dessutom måste man kunna garantera att de som lämnar ifrån sig vapnen inte råkar ut för att bli överfallna och invaderade av en fientlig grannklan. På vilket konkret och direkt sätt agerar regeringen inom ramen för det internationella samarbetet, så att vapenembargot på Somalia efterlevs? Finns det några planer på att Sverige t.ex. skulle kunna sammankalla en konferens, där de som kan ha något att bidra med för att få till stånd en positiv utveckling av Somalia skulle kunna mötas och se hur man skulle kunna angripa de här problemen?
Fru talman! Jag har den bestämda övertygelsen att det bästa sättet som Sverige kan försöka att verka för fred och försoning i Somalia på är via FN systemet. Det är trots allt inom ramen för nästa fas av operationen, UNOSOM II, under ledning av FN:s säkerhetsråd, som man måste försöka nå målen att avväpna de grupper som har vapen och att försöka hindra tillförsel av vapen. Sedan måste man få till stånd en försoningsprocess. En mer direkt bilateral medverkan från svensk sida sker i de fredsdiskussioner som äger rum mellan parterna. Liv och fredsinstitutet i Uppsala gör en mycket värdefull insats, som även uppskattas internationellt. Jag ser kanske inte direkt svenska isolerade åtgärder som ett sätt att komma åt vapensmuggling till Somalia. Vi vet att vissa beslag har gjorts, bl.a. Vissa åtgärder lyckas man ändå genomföra. Sverige verkar däremot inom ramen för vår ickespridningspolitik, dvs. vi verkar för att över huvud taget få en större transparens när det gäller krigsmateriel. Vi har varit mycket aktiva för att få till stånd FN:s register över krigsmaterielen. Sverige lämnar upplysningar vad gäller vår egen export. Vi verkar även inom ramen för ESK i Wien för att där få en regim som ökar insynen i krigsmaterielhandeln. Men detta är initiativ som vi tar för att över huvud taget försöka verka för ickespridning vad gäller krigsmateriel.
Fru talman! Det var litet grand av det svar som jag hade väntat att jag skulle få. Jag tycker att det är mycket bra att höra att Sverige arbetar genom FN systemet och de olika möjligheter som vi har där. Efter vad jag kan förstå har Sverige ett mycket stort och gott internationellt anseende. Det är ett anseende som man måste ta vara på och som man även kan använda i många olika sammanhang. Dessutom tycker jag att man även utanför de här ramarna skulle kunna ta initiativ till en konferens, där man tillsammans diskuterar hur man skall kunna hjälpa Somalia på bästa sätt.
Fru talman! Jag ser inte omedelbart denna möjlighet. Men vi får väl ha Margareta Viklunds förslag i åtanke. Jag tror fortfarande att det är FN ramen som gäller. Det är framför allt där vi måste arbeta, förutom att vi naturligtvis måste verka för icke-spridning, som vi nu gör i flera multilaterala fora.
Fru talman! Jag tror också det. Finns det något hopp för det landet? Finns det någon möjlighet att få stopp på alla de här vapnen med alla våra ansträngningar bilateralt och multilateralt?
Fru talman! Detta måste vara den alldeles bestämda utgångspunkten för den stora UNOSOM II-operation som nu förbereds inom FN:s säkerhetsråd. Det är ett stort fortsatt engagemang från världssamfundets sida. Där måste utgångspunkten vara att det skall gå att få ett stopp på striderna.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat näringsminister Per Westerberg om investeringsskyddsavtalet med Indonesien innebär ett svenskt erkännande av Östtimor som indonesiskt territorium. Ärendefördelningen inom regeringskansliet är sådan att frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det stämmer, som Bertil Måbrink säger, att Sverige undertecknade ett investeringsskyddsavtal med Liknande avtal har vi som bekant med många länder i syfte att både främja och skydda investeringar. Avtalet innehåller sedvanliga bestämmelser om mest-gynnad-nationsbehandling av investeringar på vartdera lands territorium, ersättning vid en eventuell nationalisering, rätt att fritt överföra vinst och annan avkastning och att gå till internationell skiljedom vid investeringstvister. Avtalets tillämpningsområde anges i en inledande artikel med definitioner. Där finns en bestämmelse som säger att vid tillämpningen av denna överenskommelse skall termen ''territorium'', vad avser republiken Indonesien, betyda dess territorium så som det definieras i dess lagar samt de angränsande områden över vilka det har suveränitet, suveräna rättigheter eller jurisdiktion i enlighet med bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention 1982. Sveriges territorium definieras på samma sätt. Då det gäller själva erkännandefrågan av Östtimor som indonesiskt territorium har Sverige aldrig accepterat Indonesiens annektering av Östtimor, som ju är ett brott mot folkrätten. Detta har vi också framhållit upprepade gånger, i FN, i samtal med företrädare för Indonesiens regering och i andra sammanhang. Investeringsskyddsavtalet innebär ingen ändring av den svenska positionen härvidlag. Som Bertil Måbrink säkert erinrar sig tog Sverige som medlem av FN:s säkerhetsråd kraftfullt ställning mot den illegala ockupationen av Östtimor 1976 och vi uttalade oss för befolkningens självbestämmande. Vi har reagerat starkt mot befolkningens lidanden och sökt, efter vår förmåga, bidra till att avhjälpa situationen.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag tycker att utrikesministern glider ifrån själva kärnfrågan. Ett faktum är att indonesisk lag är så utformad att Östtimor är dess tjugosjunde provins. I det avtal med Indonesien som näringsministern skrev under i september förra året står det att avtalet skall gälla främjande och skydd av investeringar. Indonesiskt territorium sägs vara dess territorium så som det definieras enligt indonesisk lag. Här anser alltså jag att Sverige har gjort ett misstag. Man kan inte ha som argument att Sveriges territorium definieras på samma sätt. Det är en väldig skillnad. Sverige har väl ändå inte ockuperat någonting någonstans? Sverige är väl inte utsatt för ett fördömande från FN för att man har ockuperat en ö eller något häromkring eller en bit ifrån? Det är just det som Indonesien har gjort. FN har fördömt denna ockupation. FN godkänner inte att detta är indonesiskt territorium. Sverige har fördömt den. Då måste det väl ändå vara på det sättet, utrikesministern, att man måste göra någon markering. Den borde ha gjorts när man skrev avtalet. Jag har i övrigt ingenting emot att man gör ett avtal med Indonesien när det gäller skydd för investeringar. Men då får man vara mycket klar och exakt vad det är för områden som skall gälla och vad som inte kan gälla för Sverige, nämligen Östtimor. Detta kommer naturligtvis den indonesiska regimen att använda i sin propaganda för att försöka försvaga FN:s och andra länders fördömanden av ockupationen av Östtimor.
Fru talman! Desto viktigare är det att jag här i riksdagen mycket klart deklarerar att investeringsskyddsavtalet inte innebär någon ändring av den svenska positionen vad gäller Östtimor. Ett investeringsskyddsavtal innebär inte -- det vill jag gärna understryka -- ett erkännande i sig. Vi brukar som bekant inte erkänna på detta sätt. Jag vill också fästa Bertil Måbrinks uppmärksamhet på att avtalets definitioner uttryckligen är begränsade till att gälla på investeringsskyddsområdet. Det innebär alltså att annekteringen av Östtimor inte blir mera accentuerad genom ett dylikt avtal. Det handlar om ett investeringsskydd. Avtalet fyller alltså, som jag tidigare redovisat, helt andra uppgifter.
Fru talman! Låt mig bara ställa följande fråga till utrikesministern: Kan utrikesministern och jag vara överens om att Indonesien inte på något sätt har rätt att inbjuda utländska investerare till Östtimor? Kan utrikesministern och jag vara överens om att Indonesien icke har rätt att inbjuda utländska investerare till Östtimor? Det strider alltså mot FN beslutet och det svenska ställningstagandet. Jag hoppas att vi är överens om det och att utrikesministern inte på något sätt kommer att medverka till att svenska företag försöker göra investeringar i Östtimor.
Fru talman! Vad jag klart kan deklarera här i kammaren i dag är att Sverige aldrig har erkänt Östtimor som indonesiskt territorium och att investeringsskyddsavtalet inte innebär någon ändring i Sveriges position i denna fråga. Däremot gäller naturligtvis investeringsskyddsavtalet som sådant för det syfte som det har upprättats för. Det innebär att tänkbara investeringar även i Östtimor, vilka Bertil Måbrink här frågar mig om, omfattas av detta avtal.
Fru talman! Det svaret förstod jag inte riktigt. Låt mig vara litet konkret. Kommer utrikesministern att medverka till att svenska företag icke tillåts investera exempelvis i Östtimor? Östtimor är ju olagligt ockuperat av Indonesien. Där begås ett gigantiskt folkmord, och FN har fördömt denna ockupation. Då måste det väl vara viktigt att svenska företag icke etablerar sig åtminstone i Om de sedan vill etablera sig i Indonesien är en annan sak -- det har jag ingenting emot -- och det är det som avtalet bör koncentrera sig på, inte på någonting annat. Vi vet att olika utländska företag nu står i kö för att få komma till Östtimor och investera där, bl.a. eftersom det där finns intressanta oljefyndigheter.
Fru talman! Sveriges utrikesminister brukar inte säga till svenska företag var de skall investera eller inte investera. Sveriges riksdag kan anta en särskild lag som förbjuder investeringar, som har skett beträffande apartheids Sydafrika, men i övrigt är svenska företag fria att investera där de så väljer. Däremot kan, och det är en naturlig sak, svenska företag själva göra olika typer av riskbedömningar och bedömningar av hur läget är i vissa områden. När det gäller Östtimor är det en klar svensk linje att området icke är erkänt som en del av indonesiskt territorium. Det är också så att övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Östtimor har i olika sammanhang påtalats av Sverige. Jag kan tänka mig att detta bör ingå i svenska företags riskbedömning när det gäller investeringar. Däremot innebär investeringsskyddsavtalet, som jag sade till Bertil Måbrink, på det sätt som det är utformat att svenska företags investeringar även i Östtimor omfattas av avtalet.
Fru talman! Jag tycker att det borde vara möjligt att göra en precisering -- jag kan inte alla de juridiska aspekterna -- genom vilken man undantar Östtimor i detta avtal. Avtalet är som det nu är utformat mycket olyckligt. Det borde vara möjligt att göra detta som en gest i den fortsatta kampen för Östtimors rätt till självbestämmande och som ett påpekande för Indonesien om att det som man håller på med är oacceptabelt.
Fru talman! Jag vill bara nämna att Norge och Finland har samma typ av investeringsskyddsavtal med Indonesien som Sverige har. Jag vill avslutningsvis också återupprepa att det är viktigt att inse att detta icke innebär ett erkännande av annekteringen av Östtimor.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig hur genomförandet av Uriprojektet kommer att påverkas av det försämrade säkerhetsläget i Kashmir har alltsedan Indien och Pakistan blev självständiga stater år 1947 utgjort en svår konflikthärd. I den riskbedömning som gjordes Urikraftverket ansåg man dock att konflikten inte skulle påverka genomförandet. Projektet ansågs medföra betydande fördelar för regionens befolkning och var således förankrat hos båda parterna i konflikten. För de säkerhetsmässiga aspekterna skulle den indiska regeringen ansvara. Redan inledningsvis drabbades emellertid kraftverksbygget av problem med förseningar, främst på grund av säkerhetsläget i Kashmir. Som en följd av kidnappningen av de två svenskarna i mars 1991 avbröts arbetet helt under ett antal månader. Efter att krav på bl.a. förbättrade säkerhetsarrangemang uppfyllts av den indiska regeringen, återupptogs arbetet i december 1991. Under det senaste året har avsevärda framsteg i projektets genomförande gjorts. Det mesta av infrastrukturen och de temporära arbetena har slutförts och de permanenta arbetena har påbörjats. Hittills har drygt 3 500 m tunnelarbeten genomförts. Den senaste tidens tecken på tilltagande våld i Kashmir är oroande på många sätt. Det vore dessutom olyckligt om nya oroligheter återigen skulle störa Uriprojektets genomförande. Regeringen kommer att följa händelseutvecklingen genom den säkerhetsgrupp bestående av representanter från ambassaden och byggkonsortiet som regelbundet möts i Indien. Jag vill också nämna att några av mina medarbetare kommer att besöka Kashmir i slutet av april och därvid får möjlighet att på plats skaffa sig en uppfattning om det aktuella läget. Trots att projektet drabbats av en rad svårigheter och förseningar på grund av det politiska läget i Kashmir är det min förhoppning att arbetet på projektet skall kunna fortsätta enligt nuvarande planer.
Fru talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Det här är ju ett rätt stort problem. Det var inte den nuvarande regeringen som lade fram förslaget om Uriprojektet, utan den förra regeringen. Redan då var vi emot detta projekt, eftersom vi tyckte att den proposition som lades fram var mycket tunn och dålig. Vi står nu inför en mängd problem. Jag vill först säga att det är på tiden att man litet mera noggrant ser över situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Indien. Jag tycker att det som i dag pågår i Indien är mycket oroväckande. Bråken och stridigheterna i Kashmir innebär en väldig upptrappning av våldet. Säkerhetsstyrkor och vanlig polis går ju mycket brutalt till väga. Man torterar folk, invalidiserar och slår ihjäl människor. Det är mycket viktigt att nu på något sätt ta upp en diskussion med den indiska regeringen om hur vi ser på det här. Jag är medveten om att det har gjorts tidigare, men man måste kanske nu allvarligt påminna den om vad vi anser om sådana metoder som polis och säkerhetsstyrkor i Indien använder. Också jag hoppas naturligtvis att Uriprojektet kan fullföljas, men för detta krävs andra åtgärder från den indiska regeringens sida. Jag tror inte att man löser religionstvister, som det ju handlar om, på det sätt som sker från centralregeringens sida. Helt andra åtgärder måste till.
Fru talman! Jag är fullständigt överens med Bertil Måbrink om att religionstvister inte skall lösas genom att man på ett brutalt sätt slår påkar och klubbor i huvudet på varandra eller tänder eld på bostäder osv. MR-situationen i Indien inger, precis som Bertil Måbrink säger, en hel del övrigt att önska. Jag kan försäkra Bertil Måbrink att detta tas upp i de kontakter vi har med landet. Det är inte bara vi som gör det. Jag vet att de nordiska kollegerna också gör det. Jag vågar påstå att jag själv har gjort det på ett resolut sätt. Men samtidigt, i ärlighetens namn, möter vi rejält motstånd. Man tycker att det är en inblandning i ett annat lands inre traditioner och affärer. Men vi tänker inte sluta för den skull. Vi menar att vi har FN-konventionerna på vår sida. Har man ratificerat dem skall man också visa respekt för människor av olika kön och religion. Vidare har vi frågan om Uriprojektet. Precis som Bertil Måbrink säger var det ett projekt som drogs i gång mycket tidigt. Man började faktiskt att resonera om det redan på 1970-talet. Jag nämnde i mitt svar övriga årtal för den projektering som påbörjades. Jag är glad över att Bertil Måbrink säger att han också hoppas att projektet skall fullföljas. Det är kostnadsberäknat till ca 5 miljarder kronor. Det är en gigantisk summa. Det vore helt förödande för alla parter, också för oss, om vi inte kunde fullfölja det. Jag kan försäkra att vi gör allt för att trycka på och säga till indierna att de måste ta ett rejält ansvar för säkerhetsläget. De säger förstås till oss att de gör det. Nu kommer min statssekreterare, Alf T Samuelsson, att åka dit. Ni kan vara säkra på att vi kommer att understryka detta ytterligare en gång.
Fru talman! Det är typiskt att när man framför protester till dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna, anser de att det är en inblandning i deras inre angelägenheter. Det framförs av t.ex. kineser när vi talar om för dem vad vi tycker och tänker om sådana metoder. Det är naturligtvis bara att fortsätta att höja rösten och finna på andra åtgärder. Ja, jag tycker att Uriprojektet skall fullföljas. Det har kommit långt och har kostat mycket pengar. Alla dessa oroligheter som försenar projektet kostar pengar. Det finns naturligtvis en gräns för hur långt man kan gå. Kidnappningen och stilleståndet kostade åtskilliga miljoner -- jag vet inte den exakta summan. Om våldet trappas upp i Kashmir kan man behöva diskutera med den indiska regeringen och framföra att det finns en fara för att projektet kan kapsejsa. Det här måste tas med i diskussionerna med regeringen.
Fru talman! Jag vill gärna ge en eloge till vår ambassadör i Indien, Pär Kettis. Han har mycket noga och uppmärksamt följt händelseutvecklingen i Indien, och han har agerat på ett mycket hedervärt sätt i denna mycket stora och svåra fråga. Det är angeläget att det framgår av vårt resonemang att det är naturligtvis inte ens fel att två träter. Utan tvivel begås felsteg även av motparten. Det skall också sägas att i den senaste rapporteringen bedömdes säkerhetsläget, trots allt, vara ''något så när''. Det är klart att det är relativt. Men om vi jämför med den tidigare perioden går det nu att arbeta vidare med projektet. Därmed är det inte sagt att vi kan slå oss till ro. Det finns mycket övrigt att önska, och osäkerhet råder.
Fru talman! Jag betvivlar inte biståndsministerns engagemang i frågan och att han gör vad han kan. Vi får väl hoppas på besöket i slutet av april, då någon eller några av biståndsministerns medarbetare skall åka till Indien. Vi får sedan höra vilka bedömningar som görs. Sedan kan vi återkomma i frågan.

Fru talman! Mona Saint Cyr har frågat mig om hur jag ser på Stångådalsbanans framtid såsom länsjärnväg. Stångådalsbanan är en länsjärnväg. Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut skall prioriteringar mellan olika investeringar i länstrafikanläggningar ske genom länsstyrelsernas försorg. Min uppfattning är att det således måste ankomma på resp. länsstyrelse att göra nödvändiga prioriteringar och bedömningar av framtida trafikunderlag. Jag ser i dag inga skäl till att ompröva Stångådalsbanan som länsjärnväg. Nyligen har regeringen lagt fram en proposition om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. (prop. aviserat att man i kompletteringspropositionen avser att återkomma med förslag om sysselsättningsfrämjande åtgärder som riktas mot upprustning och förbättring av länsvägar och länsjärnvägar. Detta ger länsstyrelserna ökade möjligheter att prioritera angelägna satsningar i länsvägar, länsjärnvägar och övriga kollektivtrafikanläggningar. Då Mona Saint Cyr, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Leif Carlson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, och jag beklagar att Mona Saint Cyr inte har möjlighet att ta emot det. Stångådalsbanan diskuteras just nu intensivt i Östergötland och Kalmar län. I propositionen nämns inte banan. Men kommunikationsministern har i ett pressmeddelande gett en positiv bild av sin syn på banans betydelse. Mona Saint Cyr har sagt att det har skapats en liten osäkerhet i länsstyrelserna, bland kommunerna och trafikhuvudmännen, som måste ta kostnaderna för det eventuella driftunderskott som kan uppstå. De är tveksamma. Därför betyder regeringens syn på banan mycket. Är det positivt eller negativt att göra denna satsning -- inte bara från länsstyrelsernas synpunkt? Statsrådet säger nu att det är länsstyrelserna som måste göra avvägningarna om huruvida det är angeläget att göra investeringar i banan. Det är givetvis rätt. Det är mycket viktigt för att komma fram till ett beslut att länsstyrelserna får reda på hur angelägen Stångådalsbanan uppfattas som en länk i kommunikationerna i sydöstra Sverige. Är det den typen av länsjärnväg som bör komma i fråga för satsningar?
Fru talman! Jag noterar att Leif Carlson hävdar att Stångådalsbanan inte nämns i propositionen. Jag får be honom att slå upp s. 11 i propositionen. Där står följande: ''Exempel på länsjärnvägar där länsstyrelserna tidigare har anmält särskilt intresse av investeringar är Blekinge Kustbana, Bohusbanan, Stångådalsbanan, Hargshamnsbanan och Haparandabanan - -. Det måste ankomma på resp. länsstyrelse att göra nödvändiga prioriteringar och bedömningar av det framtida trafikunderlaget.'' Tillbaka till hur regeringen betraktar denna bana. Jag har framfört regeringens åsikter i det skrivna svar som Leif Carlson har fått. Vi anser att banan även framdeles bör vara en länsjärnväg enligt de förutsättningar som finns för närvarande. Dock aviseras nu att i kompletteringspropositionen kommer särskilda förutsättningar ges för länsstyrelserna att öka sina reinvesteringar och underhållsanslag även för länsjärnvägarna. infrastrukturpropositionen aviseras nu dels extra medel, dels en tidigareläggning av anslag, så att 900 miljoner kronor plus ungefär 1,5 miljarder kronor per år kommer att kunna disponeras. Det blir ca 2,5 miljarder kronor per år för länsstyrelserna för att genomföra denna typ av projekt. Men det är vår fasta förvissning att det är just länsstyrelserna som är bäst på att prioritera vilka projekt de bör satsa på.
Fru talman! Jag förstår att statsrådet inte kan gå längre i vägledning i den här frågan. I och för sig är det önskvärt att länsstyrelserna är de som är bäst på att prioritera, men jag är rätt övertygad om att Mona Saint Cyr har uppfattat rätt, nämligen att man i båda länen känner en viss osäkerhet och har ett visst behov av vägledning i de här frågorna. Jag är dock tacksam för svaret och tycker att det har en klart positiv underton om vissa möjligheter som i kompletteringspropositionen kommer att närmare beskrivas. Jag kommer att överbringa svaret till Mona Saint Cyr, som ställt frågan.
Fru talman! Det faktum att regeringen nu lägger fram ett förslag till riksdagen som betyder ytterligare resurser till förfogande när det gäller länstrafikanslagen innebär nya möjligheter för länsstyrelserna att exempelvis rusta upp den här typen av bana. Jag tror att det är bra att så sker. Men det finns ingen utom länstrafikhuvudmännen som kan bedöma förutsättningarna för att också skapa en bärkraftig trafik på den här banan. Jag tror att den här rollfördelningen är till gagn för invånarna även i de här båda aktuella länen.

Fru talman! Åke Carnerö har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av Trafiksäkerhetsverkets önskemål att få inleda en försöksverksamhet med s.k. alkolås. I den proposition om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet, som jag hoppas att regeringen kan presentera för riksdagen inom kort, avser jag att lämna en närmare redogörelse för användningen av alkolås. Men jag kan redan i dag berätta att Trafiksäkerhetsverkets förslag går ut på att man skall välja ut ett antal personer som dömts för grovt rattfylleri. I stället för att dessa får sina körkort återkallade skall de erbjudas att teckna ett kontrakt om att förse sin bil med ett alkolås under en tid av två år. Bilen skall då inte gå att starta om utandningsluften hos föraren innehåller otillåtna mängder alkohol. Försök med alkolås har prövats i USA med goda resultat, och jag anser att det kan vara av värde att göra liknande försök också i Sverige. Den aktuella försöksverksamheten kräver dock en särskild lagstiftning, och frågan behöver beredas ytterligare.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag blev intresserad av den här frågan efter att jag tog del av en undersökning i Ohio, USA. I denna undersökning hade man under 30 månader följt alkoholberoende människor när det gäller risken för trafiknykterhetsbrott. Trafiknykterhetsbrotten minskade kraftigt bland dem som erhållit alkolås. Återfallen reducerades med 65 %, jämfört med fall där man tillämpat körkortsindragning. Man utgår då från antalet upptäckta brott. Jag noterade också att det av undersökningen framgår att arbete och familjeliv påverkas i betydligt mindre grad om de alkoholberoende får alkolås. Anser statsrådet att det, trots de amerikanska erfarenheterna, kan finnas en risk att alkolås inte ger tillräckligt preventiv verkan i jämförelse med körkortsindragning?
Fru talman! Alkohol och trafik hör över huvud taget inte ihop. Detta är själva grundtesen i hela den svenska trafiksäkerhetshållningen. Det finns dock en ganska stor grupp människor i vårt samhälle som har alkoholproblem. Dessa människor vill vi hjälpa till rehabilitering och till ett i samhället så normalt liv som möjligt. Alkolås är ett hjälpmedel som i bl.a. USA har visat sig ge mycket goda resultat. Vi tycker därför att det finns anledning att närmare studera detta. Exakt vad vi föreslår kommer Åke Carnerö att få veta när propositionen inom kort läggs fram. Men att det delvis är fråga om att genomföra en försöksverksamhet är alldeles uppenbart. Vi kan då vinna nödvändiga erfarenheter för att få svar på Åke Carnerös fråga.

Fru talman! Jag är medveten om att det ännu inte finns något konkret förslag framlagt. Men statsrådet nämner i sitt svar att ett kontrakt kommer att tecknas. Vad anser statsrådet skall ingå i ett sådant här kontrakt, förutom villkoret om en inmontering av alkolås? Jag tycker att någon form av medicinsk kontroll, rehabilitering, bör finnas med. Vad anser statsrådet?
Fru talman! Åke Carnerö ställer en fråga som i och för sig är frestande att svara på, med ett antal punkter som skulle kunna ingå i ett sådant här kontrakt. Jag tror dock att Åke Carnerö och jag är ganska överens om att just detta måste förberedas väldigt noga. Vi måste se till att försöket, om det skall genomföras, måste ske under sådana former att rättssäkerheten tillgodoses. Den här gruppen människor får inte favoriseras på ett otillbörligt sätt, jämfört med andra grupper av människor som har begått motsvarande trafikbrott. Jag avstår alltså från att svara på den frågan, även om jag skulle kunna ge exempel på vad jag själv tycker bör ingå. Jag tror att vi tjänar på att få ett samlat grepp när det gäller helheten i den här frågan.
Fru talman! Har statsrådet hört eller på annat sätt erfarit vad polismyndigheten anser om det här? Även om det inte finns några förslag, undrar jag om det har förts några diskussioner.
Fru talman! Jag har ingen heltäckande bild när det gäller hur polismyndigheten ser på detta. Men jag har varit närvarande vid en demonstration av den här typen av anläggning. Och jag har konstaterat att den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt framåt. De möjligheter till att ''lura'' den här typen av konstruktion som man tidigare har redovisat har tack vare den tekniska utvecklingen i stort sett eliminerats. Den tekniska utformningen kommer säkerligen att bli mycket betryggande.
Fru talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag avser att föra överläggningar med SAS för att motverka försämringar av Gotlands flygförbindelser eller på vilket annat sätt jag avser att upprätthålla gällande trafikpolitiska mål. Som frågeställaren vet avreglerades det svenska inrikesflyget den 1 juli 1992. På en avreglerad flygmarknad är det de olika marknadsoperatörerna -- flygbolagen -- som avgör priser och trafikprogram. Den svenska flygmarknaden har under de senaste åren minskat betydligt, huvudsakligen till följd av lågkonjunkturen. Detta gäller även flygtrafiken till Gotland. Mot denna bakgrund är det naturligt att flygbolagen söker anpassa sina trafikprogram till efterfrågan. Men det är värt att notera, att till skillnad mot i den tidigare monopolsituationen kan inget flygbolag nu i längden undvika att tillgodose transportbehov där sådana finns utan att riskera att andra effektivare flygbolag etablerar sig på linjen. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att vidta några åtgärder med anledning av frågan.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Men jag tycker inte att det ger intryck av någon större förståelse av de problem som jag har tagit upp. Jag har ställt frågan mot bakgrund av den förändrade turlista som gäller för flygtrafiken mellan Visby och Det handlar om en neddragning med tio turer i veckan fr.o.m. den 28 mars, tre månader framåt -- över midsommar alltså. Turistsäsongen har då pågått i 1,5 månader, och turistnäringen är ju väldigt viktig för Gotland. Jag vill faktiskt påminna om att resenärer till och från Gotland har två alternativ när det gäller att ta sig över vattnet, nämligen färja och flyg. Vi har ju inte bil och tågmöjligheter, som nästan hela övriga Sverige har. Neddragningen på Visbylinjen slår därför, som vi ser det, jämförelsevis hårdare än på någon annan linje. Fram till för några år sedan lämnades ett transportstöd på 14,5 miljoner kronor till denna linje. Det transportstödet lämnas inte längre. Jag tänker inte här och nu kräva stödet tillbaka -- inte i första hand. Men mot bakgrund av de trafikpolitiska mål som har slagits fast här i riksdagen och som skulle medverka till ett ''rundare'' Sverige vill jag fråga statrådet om han är beredd att föra förhandlingar med SAS Linjeflyg för att av just de skäl som jag här har anfört förhindra ytterligare indragningar framöver. Norrlands inland drabbas av nedskärningar på flygets område. Precis samma skäl skulle kunna anföras vid diskussioner om Gotland. Jag undrar därför om statsrådet är beredd att vidga uppdraget för Luftfartsverket att gälla även Gotland.
Fru talman! Vi befinner oss i en mycket djup lågkonjunktur. Den har bl.a. drabbat inrikesflyget så till vida, att den inrikes flygtrafiken totalt minskade i antalet passagerare med hela 20 % under 1991 och med ytterligare 1 % under 1992. Avregleringen har samtidigt inneburit att det har blivit ett ökat utbud och att priserna har sjunkit. Om jag inte tar helt fel har även priserna för att ta sig till och från Gotland minskat ganska drastiskt. Detta är någonting som man måste väga in när man skall göra en resultaträkning över avregleringen och se vad den har inneburit när det gäller att under sommartid, under turistsäsongen, få fler människor till Gotland. 28 mars av antalet turer på linjen Stockholm--Visby från sju till fem avgångar dagligen.

Fru talman! Jag känner till den nya koncessionen, men dess värre har bolaget inget plan just nu. Det kanske fixar sig så småningom. Jag undrar om det här med prissättningen är riktigt med sanningen överensstämmande. Den beslutade minskningen av antalet turer är anpassad till affärsresenärerna. Men Visbylinjen har en ganska hög andel privatresenärer. De röda avgångarna är borta, och det finns inte möjlighet för den enskilde privatresenären att på samma sätt som tidigare räkna ut hur man gör en billig resa. Man vet inte hur många platser som är avsedda för rabattresenärer. Det framgår ändå klart att antalet rabatterade platser kommer att minska. Det handlar faktiskt om prishöjningar för några kategorier resenärer. Sammantaget innebär det här en betydande serviceförsämring i den här delen av landet, där turismen betyder så mycket och där tillgängligheten är så viktig. Därför vidhåller jag att jag hoppas att ministern är beredd att ta sitt ansvar för den här delen av landet, som har så litet utbud av kommunikationsmöjligheter.
Fru talman! Gotland har en mycket speciell situation i Kommunikationssverige. Riksdagen har också uppmärksammat detta genom att anslå ungefär 160 miljoner kronor för båttrafiken. Jag är naturligtvis beredd att ta upp en diskussion, om det skulle komma därhän, om fördelningen av dessa medel på flera trafikslag -- om det är detta som önskas -- när vi har kommit ett stycke i den dialog som nu förs mellan staten och Gotland. Jag tycker ändå, fru talman, att det finns anledning att avvakta och se vad som händer. Vi är i en lågkonjunktur. Vi hoppas att den ekonomiska utvecklingen vänder i Sverige. Vi vet att de förändrade förhållandena, exempelvis kronans annorlunda värde i förhållande till utländska valutor, kommer att attrahera betydligt fler människor, dels turister från utlandet, dels svenskar som vill stanna hemma. Låt oss därför avvakta och se vad den säsong som nu ligger framför oss kommer att ge. Sedan kan vi återkomma till dessa frågor.
Fru talman! Jag har inte alldeles givit upp hoppet. Men det är viktigt, även om kommunikationsministern talar om valuta och annat, med tillgängligheten. Det ger större möjligheter att ta sig till och från Gotland. Tack för svaret.

Fru talman! Anita Johansson har frågat mig när regeringen kommer att besluta om möjligheter för byggande av Trästabron i Norrtälje kommun. Regeringen har i proposition 1992/93:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. angett sin avsikt att i kompletteringspropositionen presentera utformningen av arbetsmarknadspolitiskt motiverade infrastrukturella insatser.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
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. För någon vecka sedan besökte jag brobygget vid den snart färdiga Vätöbron, som också ligger i Norrtälje kommun. Det var en dyster stämning där. Samma dag som jag var där varslades alla vid det brobygget, som beräknas vara klart till hösten. Brobyggarnas vädjan till mig som politiker var: ''Snälla Anita, gör någonting så att vi får fortsätta att arbeta och bygga broar!'' Detta är bakgrunden till min fråga i dag. Förra våren gick vi socialdemokrater igenom alla projekt i vårt län som skulle kunna sättas i gång snarast. Ett av dessa projekt var just Trästabron. Följande fakta finns, kommunikationsministern: Detaljplanen är fastställd, inga problem med marklösen, bron utgör en mycket viktig förbindelse för alla anställda vid Hallsta pappersbruk som bor på Väddö. Bron utgör också en mycket viktig förbindelse vid resande till Åland. I dag uppstår många och stora trafikstörningar när folk köar i väntan på färjan vid Trästabron. Arbetslösheten i Norrtälje är i dag mycket hög. Till hösten beräknas den vara 9 %. Det finns i dag en stor kompetens hos dessa herrar -- det är mest herrar -- som arbetar vid brobygget vid Vätö. Min vädjan är nu att kommunikationsministern till kompletteringspropositionen nogsamt skall pröva om inte också Trästabron kan bli ett av de projekt som prioriteras.
Fru talman! Jag kan inte uttala mig om vilka projekt som kan komma att ingå i de projekt som blir aktuella med anledning av den nu aviserade höjningen av länstrafikanslagen. Mot de normalt drygt 900 miljonerna per år som disponeras av länsstyrelserna kommer det genom tidigareläggning och extra anslag att finnas ytterligare ca 1,5 miljarder. Sammantaget kommer man att disponera 2,5 miljarder kronor under det kommande och det därpå följande budgetåret. Exakt hur dessa skall fördelas blir en fråga för länsstyrelserna. Det blir länsstyrelsen som kommer att bestämma vilka projekt som man skall köra i gång med anledning av de extra resurser som kommer. Om det är så som Anita Johansson säger, att det finns en enighet om att detta är ett högt prioriterat projekt och att det ligger väldigt bra till för en snabb igångsättning, är det mycket som talar för att länsstyrelsen kommer att prioritera detta. Dock är detta en fråga som ligger utanför både regeringens och riksdagens kompetensområde och ligger i stället hos länsstyrelsen.
Fru talman! Det får inte bara bli tomt prat när det gäller satsningar på vägar och broar. Jag kommer att göra allt vad jag kan för att se till att Trästabron skall byggas. Jag hoppas att kommunikationsministern också kan göra det.